Fru talman! Gunnel Jonäng tog upp en central fråga i debatten, nämligen hur man fortlöpande håller kontakten med de ansvariga företagsledningarna för att försöka hitta lösningar på aktuella problem. Jag kan anmäla att sådana kontakter fortlöpande sker. Jag har också ganska nyligen haft en kontakt med den ansvariga ledningen för att gå igenom problemen på de aktuella orterna. Man skall komma ihåg att det är den tekniska utvecklingen som har ställt nya krav på LM Ericsson-koncernen — med dess koncentration på telekommunikationer — att ställa om produktionen från framför allt elektromekaniska växlar till andra produkter med hög andel elektronik. Det gäller t.ex. AXE-växeln, som ju f. ö. också har blivit en stor framgång för svensk industri på exportmarknaderna. Problemet är att den nya produktionen är avsevärt mindre arbetsintensiv. För att ta itu med de här problemen gäller det alltså att man från företagets sida gör sitt yttersta för att erbjuda alternativ produktion, för att i tid planera för de förändringar som man bedömer är nödvändiga. Jag vill till Gunnel Jonäng säga att vi självfallet inte förlitar oss på att de arbetsmarknadspolitiska medlen skall klara allt detta. Först och främst är det ett ansvar som företaget har för sina anställda att planera för omställningen. Sedan är det samhället som skall främja tillväxt i näringslivet, förnyelse av industrin. Nya företag, nya idéer etc. är till stor del något som stöds av samhället. I sista hand, som en sista säkerhetsåtgärd finns de arbetsmarknadspolitiska medlen. Jag hoppas självfallet att de inte skall behöva komma till användning i någon större omfattning, utan att problemen kan klaras inom den löpande verksamheten. Vi har speciellt diskuterat problemen i Delsbo, där jag med hänvisning till de regionalpolitiska krav som gäller har gjort klart för LM Ericssonledningen att i synnerhet Delsbo är en ort som är särskilt sårbar. Och man har från koncernledningens sida lovat att även i det avseendet lägga ned stora ansträngningar på att lösa problemen. Det finns också en principfråga här, och den aktualiseras naturligtvis när man lyssnar på de tre valföredragen av vpk-representanterna här i kammaren. Det var ju valföredrag — utan mycket av försök till sakdebatt om vad frågorna gäller och egentligen utan särskilt stor hänsyn till de människor som är berörda. För även om det framställdes så, är det uppenbart att vad vi som ansvariga politiker inte skall göra är att underblåsa en oro som inte har något konstruktivt syfte. Vad vi skall göra är att tillsammans — de fackliga rörelserna, kommunerna, företaget, länsmyndigheterna och de statliga myndigheterna — söka hitta konstruktiva lösningar på problemen. Och det gör man inte i den anda och den atmosfär som de tre tidigare talarna har gett uttryck för. Det är inte på det sättet man i ett modernt samhälle klarar problemen. Det är ett sätt att exploatera människors oro som jag, herr talman, finner minst sagt upprörande. Och jag vill säga att det är ovärdigt Sveriges riksdag att gå ut i debatten på det sätt som de tre talarna från vpk har gjort här. Det gäller ändå att respektera det samhällssystem som vi har — det får också vpklov att göra, även om vpk har en annan ideologisk inställning än vi andra. Här är det företagen som har ansvar för hur driften läggs upp, för hur den anpassar sig till marknaden, för hur man sköter relationerna med facket. Det finns vissa lagstiftade regler uppdragna för detta, och dem har företagen att följa. Att ifrån talarstolen i Sveriges riksdag kräva att företagen dessutom skall förbjudas att göra det ena eller andra, att vi skall gå in i företagens ställe och bestämma hur produktionen skall ske etc. innebär att bortse från att styrelserna och företagsledningarna har ett lagstadgat ansvar och att de har att uppfylla detta ansvar inom de givna reglerna. Jag är naturligtvis angelägen om att L M Ericsson här lyckas i sin stora omställning mot ny teknologi — det avgör också hela det svenska näringslivets framtid. Jag är angelägen om att företaget också lyckas med sin stora satsning på elektronik i vidare bemärkelse, där övertagandet av Datasaab är en viktig komponent. Men då måste man också ge företaget den arbetsro som det behöver och respektera att styrelsen och ledningen här måste vidta vissa omdispositioner. Det minskar inte det ansvar som jag betonar att företaget har och den press som jag utsätter företaget för då det gäller att försöka medverka i den omstrukturering som här sker. Men om man skulle gå in, som talarna från vpk menar, och föreskriva för företaget hur det skulle driva sin verksamhet, skulle man förändra samhällssystemet. Man skulle minska företagets ansvar och möjlighet att driva en offensiv politik. Det här var mera principiella tankegångar. Jag skall naturligtvis också svara på de frågor som har ställts, även om de har ställts på ett sätt och i en atmosfär som knappast gynnar en konstruktiv debatt i det här sammanhanget. Det är inte, som Tommy Franzén säger, på det sättet att LM Ericsson-koncernen håller på att flytta ut sin verksamhet. Det är inte min uppfattning. De informationer vi har visar att de personalnedskärningar som man gör vid L M Ericsson-koncernen är mindre inom Sveriges gränser än utanför Sveriges gränser. Jag vill också påpeka för Bertil Måbrink att man t.ex. vid nedläggningen av produktionen i Örebro överlät fabriken till Rifa i L M Ericsson-gruppen, där man nu driver verksamheten vidare med nya produkter. Man har fortlöpande erbjudit vakanser vid fabriker till tidigare anställda som friställts. Jag är förvissad om att man inför den här omfattande strukturanpassningen är beredd att arbeta på samma sätt. Till Karin Nordlander vill jag säga att det är intressant att höra att frågan om Oskarshamnsvarvet nu inte längre är någon stor fråga. Det var den för några månader sedan. Sedan har regeringen tagit ett initiativ och har lyckats klara en förhandling som leder till att Oskarshamnsvarvet får en framtid i en viss möjlig omfattning. Det tycker jag kan tas som intäkt för, även av Karin Nordlander, att vi är beredda att arbeta på ett sådant sätt att vi hittar konstruktiva lösningar. Men det gäller att se vilka affärsmässiga lösningar som står till buds. I fallet Oskarshamnsvarvet var det alltså möjligt. Tommy Franzén undrade vilka krav vi ställer. Vi ställer kravet att LM Ericsson på ett konstruktivt sätt skall medverka i den strukturanpass ning som måste ske. Jag vill betona detta, och jag kan ge samma svar till Bertil Måbrink. Vi försöker skapa en anda och en atmosfär där man i konstruktiva samtal skall kunna lösa problemen. Fackets aktiva medverkan spelar väldigt stor roll. Jag försöker lyssna på facket och möta facket så mycket jag hinner för att se vilka alternativa lösningar som på den vägen kan komma fram. Ofta är det personalen med sitt engagemang som bäst känner vad som skulle kunna mobiliseras av alternativa lösningar.

Herr talman! Nils Åslings skådespeleri när han uttalar sin indignation och pöser ut intresserar mig inte ett dugg. Jag kan bara konstatera att Nils Åsling lägger sig ännu mera platt inför storfinansen och L M Ericsson-koncernen. Det är inte bara ett antal skjortor som han har blivit av med, nu vågar jag nästan påstå att de håller på att dra av honom byxorna också. Men det får han försöka klara av själv. Jag har hela tiden i mitt anförande ställt upp för facket. Jag har sagt att facket har konstruktiva lösningar. Det finns alternativa produkter som kan sättas in i Söderhamn och Delsbo, nykonstruktioner osv. Men L M Ericssonkoncernen håller på att schackra, för de driver nämligen ett helt annat spel. De skall ha bort ett antal fabriker. De gjorde en vinst på 1,2 miljarder förra året. Den vill de utöka med ytterligare en halv miljard under 1982. För att åstadkomma detta inför man den nya tekniken, som är mindre arbetskraftsintensiv, och slänger ut 1600 arbetare. Vad skall vi ha en industriminister till som säger: Det skall jag inte blanda mig i. Jag skall lyssna, men jag skall inte lägga mig i det. Det sociala ansvar som Nils Åsling skroderade om 1976 är borta i dag! Nu vill han inte tala om företagens sociala ansvar. I dag talar han om samrådsgrupper. Där skall man sitta och diskutera, så att L M Ericsson litet mer i lugn och ro kan få avveckla det man vill. Det är Nils Åslings nya linje! Vad blir det i morgon, Nils Åsling? Jag har frågat, beträffande de 1,2 miljarderna, om Nils Åsling inte anser att en del borde användas just för att industrierna i Delsbo och Söderhamn skall kunna bli kvar. Beträffande Delsbo har Nils Åsling satt upp ett finger och sagt: Den fabriken bör ni inte lägga ned! Men vi får se hur det går. Om ett antal arbetare sliter ihop så stora vinster är det väl ändå ett rimligt krav — som också omfattas av praktiskt taget alla människor — att en del av pengarna används för nyinvesteringar i befintliga industrier, detta för att förhindra arbetslöshet. Vad gäller utlandsetableringarna vill jag nämna att de svenska företagen år 1981 investerade 20 miljarder i sina industrier utomlands. Här hemma investerades 18 miljarder. Bland dem som investerade utomlands befinner sig L M Ericsson, som är en stor utlandsinvesterare. Är det sunt eller osunt, Nils Åsling?

Herr talman! Jag tycker att det är bra när industriministern så starkt betonar företagens ansvar för sina anställda. Det här är nämligen en av de centrala frågorna när det gäller sysselsättningen. Om vi skall ha en industri som fungerar krävs — det är de flesta av oss medvetna om — strukturrationaliseringar och strukturanpassningar. Men det får ändå inte gå ut över de anställda i företagen, utan företagens ansvar för de anställda måste vara absolut — och det måste betonas gång på gång. Vad gäller Söderhamns kommun har de anställda vid de företag som Stora Kopparberg äger varit mycket utsatta. De har blivit lovade och försäkrade att företaget skulle göra investeringar och att det inte skulle bli några negativa konsekvenser för sysselsättningen när Stora Kopparberg köpte Bergvik och Ala. Men det visar sig, allteftersom tiden går, att det inte stämmer — givna löften hålls inte. Man är nu mycket ängslig att Söderhamn återigen skall drabbas. Företagen lovar — i detta fall LM Ericsson — att skapa alternativa sysselsättningar. Jag vill gärna tro på att företagen skall ta sitt ansvar, men vi har som sagt blivit mycket brända i södra Hälsingland när det gäller anställningstrygghet och företagens ansvar. Jag har, bl.a. vid uppvaktningar, redogjort för Söderhamns situation. Med tanke på alla nedläggningar som förväntas framöver är sysselsättningsläget mycket prekärt. Som industriministern sade är också Delsbo synnerligen sårbart och utsatt. Jag noterar att industriministern kommer att utsätta ÅL M Ericsson för press när det gäller sysselsättningen. Och jag hoppas att industriministern verkligen aktivt följer den här frågan. Det är många hundratal människor som är berörda och det gäller deras arbete, det gäller deras trygghet och det gäller deras framtid över huvud taget. Ingen möda får lämnas ospard av någon i det här sammanhanget för att försöka åstadkomma en mer positiv utveckling på arbetsmarknaden för hela Hälsingland. I en interpellationsdebatt som är så allvarlig som denna och som berör människors arbete och trygghet blir jag beskylld av Tommy Franzén för att ta partilojala hänsyn. Det är en oförskämd beskyllning. Jag kritiserar när det finns fog för det, och jag är positiv när det finns fog för det. Jag skall inte bemöta beskyllningen. Mitt inlägg i debatten får tala för sig självt. Där finns inget av partilojala hänsyn, men där finns ett engagemang för människorna i Delsbo och i Söderhamns kommun och en oro för deras arbete och trygghet för framtiden.

Herr talman! Industriministerns tal om valföredrag får stå för honom. Vi tycker det är att verkligen nonchalera dem som nu håller på att drabbas av arbetslöshet. När det gäller sysselsättningsfrågorna så har vänsterpartiet kommunisterna ständigt följt dem och aktualiserat dem här i riksdagen, oavsett om det varit valår eller inte. Det har kanske berott på de kontakter som vi har med de anställda ute i landet. Vad vi och de anställda i Oskarshamn reagerar mot är att de anställda efter ett halvt års förhandlingar plötsligt möts av ett nedläggningshot, trots de löften som givits under förhandlingarnas gång. Det var just detta som jag tog upp i mitt första inlägg. Det är många familjer i Oskarshamn som i dag känner oro inför framtiden. För många familjer är det rena katastrofen när båda försörjarna blir arbetslösa, som nu ofta sker genom att olika företag minskar sin personal och lägger ner. Löften ges som skapar förhoppningar, men dessa löften visar sig ganska snart vara tomma löften som inte ger någon som helst garanti för anställningstrygghet. Oskarshamnsföretaget säger nu sig vilja flytta produktionen till Karlskrona, men det gör inte situationen bättre för Blekinge som också är ett län som drabbats av stor arbetslöshet. Samtidigt som produktionen flyttas så planerar man en minskning av arbetskraften i Karlskrona med 530 personer. I Delsbo fick en anställd 32-årig verktygsmakare nyligen 17 000 kr. i belöning av L M Ericsson för en uppfinning. Som tack för denna uppfinning riskerar han nu att förlora sitt jobb. Vi menar att L ME i stället borde utnyttja de idéer som kommer från de anställda för att förbättra och förändra sin produktion, i linje med behov som fortfarande finns att fylla, och på det sättet ta ansvar för sina anställda. Det hoppas jag att industriministern är överens med oss om. Måste man inte nu vända trenden när det gäller den accelererande takt i vilken indragning och nedläggning av sysselsättning sker.Man måste väl åtminstone kräva att de vinstgivande företagen tvingas ta ansvar för att hålla sysselsättningen i gång. Med hänvisning till svaret vill jag fråga: Vilken alternativ sysselsättning syftar industriministern på? Den frågan borde de anställda få svar på. Vad vi och de anställda kräver är bara att en del av de vinstresurser som de anställda har arbetat ihop används för att skapa nya jobb. Det är inte ett särskilt högt ställt krav.

Herr talman! Det är anmärkningsvärt att industriministern inte är beredd att vidta åtgärder mot de industrinedläggningar och utflyttningar och därigenom den utarmning av industriverksamheten som förekommer här i landet. Man skall kanske, som Bertil Måbrink var inne på, tala om avindustrialiseringsministern. Industriministern sade att vi från vpk höll valtal här i kammaren. Vi belyser vissa frågor och kritiserar regeringen för ineffektivitet, kritiserar den för att den inte gör någonting när viktiga delar av vårt lands näringsliv läggs ned. Om han anser det vara valtal, må det vara hänt. Men det är faktiskt sakfrågor som vi här har fört fram. Att debattonen blir något uppskruvad kanske beror på de effekter som nedskärningarna har, nämligen att massor av människor drabbas av kaotiska förhållanden och en otrygg framtid. Industriministern säger vidare att han lyssnar på facket. Det är möjligt, men han tycks inte ta något som helst intryck av vad facket har sagt. På alla dessa orter har facket i olika sammanhang där L M Ericsson varit på tal ställt upp med olika förslag till förändringar. Men industriministern har tydligen inte varit beredd att ta dem ad notam utan hänvisar till att MBL förhandlingar pågår eller att utvecklingsfonden, länsstyrelser och kommuner skall ta ett visst ansvar. Jag skulle vilja göra några återblickar. Det är nämligen inte första gången som Nils Åsling och jag diskuterar L M Ericssoni denna kammare. Vi gjorde det i november 1976 och i mars 1977. I november 1976 diskuterade vi LM Ericsson med utgångspunkt i dess nedläggning av Älvsjö kabelfabrik.

Vilka ytterligare arbetstillfällen som skall kunna skapas begriper inte jag, men det kanske Nils Åsling kan förklara. Det har alltså gjorts nedskärningar under åren, och dessa nedskärningar kommer enligt planerna att fortsätta fram till någon gång i slutet på 1985. På huvudfabriken ämnar man minska antalet anställda med ytterligare 460 personer. Då kan man möjligen ha anledning upprepa vad jag tidigare har varit inne på och kanske framför allt citera vad Nils Åsling sade den 19 november 1976. Han yttrade bl.a. följande, och det gällde då fortfarande debatten om nedläggning av Älvsjöanläggningen och L M Ericssons engagemang därvidlag: ”- — — men jag vill betona samhällets bestämda krav att företag i lägen som detta ser till att det också ges alternativa sysselsättningsmöjligheter. Det är ett bestämt krav, som man i synnerhet bör kunna ställa på koncerner med en rikt diversifierad verksamhet.” Detta är ord som innebär att man går mycket längre än vad Nils Åsling har gjort både i sitt skriftliga svar i dag och i sitt muntliga inlägg därefter. Citatet gällde emellertid 1976 och gäller antagligen inte nu. Nils Åsling har ju vid flera tillfällen haft överläggningar med L M Ericsson-koncernen och tydligen också på denna punkt blivit tillrättavisad eller i varje fall fått en knäpp på näsan av företagsledningen, så att han förstår att han inte skall ställa sådana krav på företaget. Eller är det på det viset att Nils Åsling med uttalandet 1976 menar att utvecklingen skall få gå så långt att det sedan inte längre blir fråga om någon diversifierad verksamhet och så att det inte längre behöver tas något ansvar? Eller vad är det fråga om? Verkstadsklubben i Stockholm har sagt följande: Inga nedläggningar eller avgångsvederlag för anställda vid L M E. Det är arbete vi kräver. — Man kan ju lämna den saken vidare till Nils Åsling. Är detta någonting som Nils Åsling tänker ställa upp på, eller tänker Nils Åsling fortsätta att hävda att det är L M Ericsson som har ansvaret och att det är samhället som skall ta itu med problemen när Nr 143

Herr talman! Jag vill understryka vad Gunnel Jonäng sade i debatten, Om driften vid nämligen att företagen självfallet har ett ansvar. Detta kan också vara ettsvar I M Ericssons till Tommy Franzén. Min inställning när det gäller frågan om att försöka fabriker medverka till strukturanpassning är oförändrad och överenstämmer med min inställning 1976 från vilket år det åberopade citatet var hämtat. Företagen är skyldiga att göra sitt yttersta för att medverka till en strukturanpassning. De måste självfallet göra det inom ramen för sin produktinriktning och sina möjligheter.

Här vill jag dock påpeka att man måste gå den fastslagna vägen. Man är tvungen att utnyttja de instrument som man har. Har facket produktionsuppslag som inte ryms inom koncernen utan som måste bli föremål för etablering i särskild ordning, har vi ju utvecklingsfonderna, länsmyndigheterna och de skilda stödformer som staten ställer till förfogande. Det är självfallet på det sättet man får arbeta för att skapa förnyelse. Naturligtvis ser jag gärna att man inom koncernen tar upp tillverkning av nya produkter, men det är, mina herrar, en fråga för koncernledningen och facket. Där kan inte politiker föreskriva att koncernen skall vidga sitt produktregister eller ta upp speciella affärsidéer. Vi måste alltså försöka lösa de här problemen i samförstånd och anstränga oss att hitta alternativ produktion i de fall då man inom den befintliga produktionen inte kan upprätthålla sysselsättningen. Detta är en självklarhet. Jag har lyssnat på de fortsatta inläggen av vpk:s företrädare och noterat att det inte finns några alternativ. Vpk står utan alternativ. Vad man försöker odla är något slags allmänt missnöje. Man haussar upp frågorna till att vara ödesdigra. Ja, självfallet är de det för den enskilda | människan, men sluta då att exploatera människors oro på detta samvetslösa sätt! Prestera alternativ! Ni säger att företagen skall tvingas t.ex. att uppehålla en produktion. Företagen skall tvingas att göra det och det. Detta står i strid med de lagar och förordningar som den här kammaren har stiftat. Vad är alternativet? Vpk står ganska tomhänt. Det märker jag ju, och det var därför jag tillät mig säga att det inte är mer än några valföredrag som ni behagar hålla här i kammaren. Jag varnar för att frågor av den här allvarliga karaktären, som gäller människors väl och ve, som gäller enstaka bygders och orters väl och ve, blir föremål för politiska jippon på det här sättet. Kom med konstruktiva förslag! Varje lönsamt projekt som aktualiseras av facket eller någon annan är vi beredda att diskutera.

Herr talman! Det är besynnerligt att man skall behöva ta en sådan här lång och hård omgång med Nils Åsling innan man får ur honom någonting om vilket ansvar företagen har. Nu kom det litet grand, och det inkasserar jag. Det är positivt, Nils Åsling! I och för sig är jag naturligtvis inte nöjd, men det var ändå ett litet pekfinger åt L M-koncernen. Inästa vända kommer Nils Åsling med sitt skådespeleri igen. Han säger att vpk har inga förslag — kom med förslag! Nils Åsling vet mycket väl att vi har många konkreta förslag. Vi har utarbetat ett konkret program för hur det under en tioårsperiod skall kunna skapas 100 000 nya industriarbetsplatser här i landet. Vi har angivit på vilket sätt det skall ske. Men Nils Åsling är inte intresserad, och vad skall vi då göra? Jag är inte industriminister. Det är Nils Åsling som skall genomföra programmet. Om industriministern har glömt bort våra konkreta förslag, skall jag överlämna dem igen. När det gäller Söderhamn hänvisar jag till en motion som jag har här. I den finns fyra konkreta förslag. När det gäller Gävleborg i övrigt, när det gäller nya industriarbetsplatser osv. finns det en rad förslag. Läs dem, så kan vi sedan ta en ny diskussion. Tiden medger inte att jag står och räknar upp dem, men visst har vi konkreta förslag. Som jag har sagt: Det är ju landets industriminister och regering — en minoritetsregering visserligen — som skall realisera våra förslag. Nils Åsling menar väl inte att jag helt plötsligt skall bli industriminister? Det tror jag inte att han skulle vara så glad åt. Nu är det Nils Åsling som är industriminister. Var så god och ta hand om våra konkreta förslag! Vi skall hjälpa till. Nils Åsling skall få alla våra röster här i kammaren, när han lägger fram våra förslag som en proposition. Det är självklart, och jag tror att vi också skall få hjälp av en del andra. Och det är inte bara vi som har konkreta förslag. Det finns andra partier som också har det. Nog skall vi hjälpa Nils Åsling att klara av att utveckla industrin här i landet, men att det är Nils Åsling som skall skriva propositionen och inte jag kan vi väl ändå vara överens om. När det gäller L M-koncernen har jag också varit konkret — det är fackets uppgifter jag har refererat till. Det finns produkter och nykonstruktioner, som L M skulle kunna tillverka i Delsbo och Söderhamn. Men ledningen för koncernen är inte intresserad, utan den vill schackra bort ett antal industrier. Då vore det väl besynnerligt, om inte landets regering måste ingripa och säga ifrån att detta kan vi inte gå med på. Det finns pengar hos L M-koncernen, 1,2 miljarder. En del av det beloppet kan användas för att starta tillverkning av nya produkter. De som saknar politik när det gäller industrialisering, när det gäller att skaffa nya jobb, är ni som sitter i regeringen. Och så har Nils Åsling mage att gå upp och beskylla oss för att inte ha en sådan politik. Man tror inte sina öron när man hör det.
Herr talman! Jag skall inte upprepa vad Bertil Måbrink har sagt. Jag skulle möjligen vilja lägga till att när det gäller frågan om att presentera alternativ tror jag inte att det är avsikten med interpellationsdebatter över huvud taget att man där skall ge alla alternativ på punkt efter punkt. Så har nog inte heller Nils Åsling fattat det — i varje fall inte om man skall bedöma de svar han har gett oss här, både skriftligt och muntligt. Vad vi kräver är däremot att regeringen skall ställa LM Ericssonkoncernen till svars, så att den inte håller på med industrinedläggning på det här viset. Det minsta man kan begära är att Nils Åsling försöker stå upp till försvar och säga att han skall göra vad han kan för att uppfylla vad han sade 1976. Men inte ens det har han ju velat ställa upp för här och nu. Om man kunde avfärda resonemangen så enkelt som Nils Åsling försöker göra, så vore situationen avsevärt prekärare än vad den är.

Det är inte att exploatera människorna, det är att påvisa för regeringen att dessa olika krafter finns, som man faktiskt måste bygga på och inte ignorera, som Nils Åsling gör. Han lyssnar på dem, men han gör tydligen inte mer än så. Sedan vill jag bara bemöta Nils Åsling, när han sade att det enligt de siffror han har inte är fråga om utflyttning. Jag har siffror som klart och tydligt visar att nog är det utflyttning av verksamheten som det är fråga om. Visst har Ericssonkoncernen ökat antalet anställda utomlands under 1970-talet och även i början av 1980-talet, samtidigt som man har minskat den gamla ÅL M Ericsson-verksamheten så markant i det här landet. Att man köper upp andra färdiga industrier, exempelvis Datasaab, behöver ju inte innebära att Datasaab kommer att leva i all framtid. Det kommer väl att innebära att L M-koncernen efter ett antal år finner att man skall dra ner på den verksamheten också, på samma sätt som har gjorts med den övriga elektroniska industrin, nämligen genom att flytta den utomlands. Man köper in färdiga produkter från Amerika och andra länder i stället för att tillverka på hemmaplan. Om inte detta är en utflyttning av industrin, då vet jag inte vad utflyttning av industri är. Men klart är att huvudparten av sin verksamhet har LM Ericsson förlagt till utlandet, och det är utflyttning.

Herr talman! Industriministern säger att vi från vpk kommer tomhänta när det gäller alternativ till sysselsättning. Det påståendet har redan bemötts. Men i det här fallet har vi hänvisat till de konkreta förslag som de fackliga organisationerna har arbetat fram. Redan 1976 slog de fackliga organisationerna larm. Samtidigt presenterade de i sju punkter förslag till konkreta åtgärder. Man slog därvid fast följande: ”LM E är i dag det ledande svenska företaget inom elektronikområdet. Inom företaget finns kompetens och resurser som saknar motsvarighet inom 11 Riksdagens protokoll 1981/82:140-144 övrig svensk elektronikindustri. I kraft av sin storlek har man även betydande skalfördelar i produktion och utveckling.” Utifrån detta har man lagt upp ett konkret program för sysselsättning. Man har också ställt ett antal frågor till koncernledningen. Man menar att LM Ericsson borde använda en del av de vinstpengar som i dag delas ut till aktieägarna, dels i form av höjd aktieränta, dels i form av nya gratisaktier genom fondemission. Det är ju i detta avseende som man vill ha regeringens stöd. Det gäller att L M Ericsson verkligen går in och satsar en del resurser samt lyssnar på de fackliga organisationerna och till de konkreta förslag som dessa har framställt. Det är ju bara detta som man begär.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har frågat mig dels vad jag tänker göra för att skapa nya arbetstillfällen i Skinnskatteberg, dels hur jag ser på möjligheterna att på sikt utveckla näringslivet i den del av Västmanland där Skinnskattebergs kommun är belägen. Karl-Gustaf Mathsson har frågat vilka åtgärder jag ämnar vidtaga för att rädda sysselsättningen i denna hårt drabbade region. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Bakgrunden till frågan är att ASSI:s styrelse den 20 april i år beslutat inleda MBL-förhandlingar om nedläggning av boardfabriken i Skinnskatteberg. Med anledning av den uppkomna situationen har länsstyrelsen tillsatt en arbetsgrupp med representanter för länsmyndigheter, kommunen, de fackliga organisationerna och företaget för att försöka lösa de problem som kan uppstå vid en nedläggning av boardfabriken. Jag vill i sammanhanget upplysa om att ASSI:s ledning vid en eventuell nedläggning av fabriken är beredd att medverka till att anläggningen i Skinnskatteberg utnyttjas för andra ändamål än boardtillverkning. När det gäller frågan om näringslivsutvecklingen i den del av Västmanland där Skinnskatteberg är beläget vill jag här erinra om att regeringen i sin proposition om regionalpolitik har föreslagit att hela Fagerstaregionen, där Fagersta, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner ingår, skall placeras i stödområde C. Detta får ses mot bakgrund av att regionen är en av de minsta A-regionerna i landet och att den har svåra strukturproblem inom flera branscher. Det arbete som påbörjats i t.ex. Norberg med den s.k. Norbergsmodellen är ett positivt inslag i utvecklingen av näringslivet i regionen.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Naturligtvis kan jag inte tacka för innehållet. Egentligen är industriministerns svar oväntat svagt. Nils Åsling gör inga som helst försök att svara på min fråga om vad han tänker göra för att rädda Om beslutad nedjobben i Skinnskatteberg. Industriministern svarar med att peka på vad andra gör eller kan tänkas göra. Det enda som saknas för att svaret skall bli som svaren brukar vara när industriministern vill fly undan är att han hänvisar till MBL-förhandlingar — då kan man ju inte heller göra något. Den varianten finns faktiskt inte med i dag, och det är ju positivt. F. ö. börjar MBL-förhandlingarna i dag. Nils Åsling hänvisar till den av länsstyrelsen tillsatta arbetsgruppen, som närmast i panik har fått startas, efter beskedet om att det blir en nedläggning av boardtillverkningen i Skinnskatteberg. Nils Åsling hänvisar också till att ASSI-ledningen vill medverka till att anläggningen i Skinnskatteberg kanske kan användas för andra ändamål. Det är ett mycket vagt besked som jag inte sett redovisat tidigare. Det är mycket vagt mot bakgrund av att man absolut inte vill ”släppa till” den här fabriken för t.ex. boardproduktion, om nu de anställda skulle vilja ta över. Det vill man alltså inte. Då kan man fråga sig vad det är för alternativ som ASSI har i bakfickan och som industriministern hänvisar till. Det här räcker inte som svar från den högste politiskt ansvarige i en så viktig fråga. Jag kan förstå att det är svårt att med säkerhet uttala sig om boardindustrins framtid i allmänhet. Jag kan förstå att det är problematiskt för industriministern, eftersom bara en del av boardfabrikerna är statsägda och de arbetar under mycket olika villkor. Men just därför hade jag väntat mig något slags besked från Nils Åsling om Skinnskattebergs framtid. Människorna i Skinnskatteberg väntar på besked i dag. Det framgick klart vid den demonstration som hölls i torsdags, där företrädare för samtliga politiska partier hade möjlighet att redovisa sin syn. Jag tror att det svar som vii dag har fått kommer att mötas med stor besvikelse i Skinnskatteberg. Jag kan nog påstå att det kommer att mottas med både harm och vrede. Människorna begär att de skall få ett besked om vilken framtid de kan gå till mötes i denna lilla västmanländska kommun. Vid den uppvaktning som förra veckan gjordes hos partierna här i riksdagen ställdes en rad rimliga krav från de kommunala politikerna. Ett krav var att beslutet måste omprövas. Meningen i kommunen är att nedläggningsbeslutet är helt felaktigt. Det kan inte vara riktigt ens ur kapitalistisk synvinkel. Kommunen kommer att krossas. Det innebär en enorm kapitalförstöring om man lägger ned fabriken, som har vissa produktionsfördelar gentemot andra fabriker. I kommunen har man mycket svårt att förstå hur detta beslut har kunnat fattas. Det bör alltså omprövas. En strukturplan för boardindustrin måste fram snabbt, sade kommunalpolitikerna också. Det är ett rimligt krav. Med hänvisning till de möjligheter som de olika fabrikerna har är det nämligen ett mycket konstigt beslut. 163 Därför borde hela boardindustrin ses över, innan man vidtar en så drastisk åtgärd som att lägga ned en av Europas modernaste fabriker. De uppvaktande ville också söka olika lösningar vad gäller försörjningen av råvara. De kunde tänka sig samarbete med bl.a. domänverket. Vidare påpekades det vid uppvaktningen att det är bråttom med något slags ingripande eller besked från ansvarigt håll. Så fort det kommer ett nedläggningsbesked för en sådan här industri, ser sig de anställda om efter andra arbeten. Det finns just inga nya jobb att få i Västmanland, men det är ändå risk för att nyckelpersoner i produktionen flyttar i väg och att kunder börjar se sig om efter andra leverantörer. De har ju klart för sig att om ledningen har sagt att fabriken skall läggas ned så blir det så, oavsett vad MBL-förhandlingarna ger för resultat. Nils Åsling vet lika väl som jag att MBL aldrig kan hindra det som ledningen har föresatt sig. Om kunderna flyr och nyckelpersoner börjar ge sig i väg, blir ett sådant här besked självuppfyllande. Då finns det inga möjligheter att driva produktionen vidare, även om regeringen efter höstens val, med en annan industriminister i ledningen, kan tänkas fatta andra beslut och säga: Vi skall köra vidare och se över dessa frågor. Därför borde industriministern ha haft ett rejält besked att ge människorna i Skinnskatteberg. Jag tycker faktiskt att det inte är att begära för mycket att säga att industriministern borde ha svarat ungefär så här: Nedläggningsbeskedet verkar felaktigt. Nu måste vi se vad som kan göras. Driften skall fortgå som vanligt, tills vi har fått se över hela branschen. Skinnskatteberg kan inte offras. Blir det driftsinskränkningar på orten i framtiden, skall jag se till att det kommer andra, varaktiga arbetstillfällen till orten. Detta kunde industriministern ha sagt. Det hade inte varit att lova speciellt mycket. Men det hade gett människorna ett besked inför framtiden, så att de slipper handla i panik. Det hade varit rejäla besked från industriministern, som säger sig försvara småfolkets intressen och vara anhängare av en decentraliseringspolitik som låter bygderna leva. Jag antar att jag får tillfälle att komma tillbaka i denna debatt — det finns mycket att säga i affären. Inledningsvis har jag fått Nils Åslings syn bekräftad, men jag vill som avrundning ställa några frågor. Ärdetta det enda Nils Åsling har att säga till en bygd som närmast håller på att förintas? Industriministern borde, anser jag, ha något mer att säga till de anställda och kommunen inför framtiden och inte lämna dem i sticket på detta vis. Det finns också en tidningsuppgift som jag vill kontrollera sanningshalten i. Industriministern lär ha sagt att man från statens sida är beredd att ställa upp med ersättningsindustrier. Men det är något som man i Västmanland f.n. inte vill diskutera, därför att denna arbetsgrupp vill först och främst ha en omprövning av beslutet. Är det så att Nils Åsling har sagt till länsföreträdarna att staten är beredd att ställa upp med ersättningsindustrier? Om det är så, varför finns inte den uppgiften med i dagens svar? Det är ju sådant vi har frågat efter. När det gäller arbetsgrupper vill jag inte påstå att de är värdelösa. De kan säkert ge någonting i marginalen när det gäller alternativ till nedläggning eller nyproduktion. Men hur många arbetsgrupper har inte tillsatts vid industrinedläggningar utan att de har kunnat ge någonting? Arbetsgrupper kan ju aldrig ersätta en medveten industripolitik. I Norberg arbetar man mycket seriöst — Nils Åsling har hänvisat till det — och det har givit några enskilda projekt. Men det arbetet har inte alls kunnat ersätta Spännarhyttan och dess betydelse för orten. Länsstyrelsens arbetsgrupp säger nu att den jobbar med att, som första mål, förhindra en nedläggning, och det tror jag är den enda riktiga inställningen till frågan. Men vad kan arbetsgrupper i övrigt ge, om de inte lyckas förhindra en nedläggning? Det sociala ansvaret har diskuterats rätt mycket. Det är ingen osanning att påstå att industriministern brukar hänvisa till aktieägarna, ägarna av företagen, och säga att de skall ta sitt sociala ansvar. Vi minns båda debatten om Spännarhyttan och ASEA:s ansvar. Där blev det inte mycket över till befolkningen, trots att Nils Åsling ideligen hänvisade till att det faktiskt var ASEA som skulle ta ansvaret och sade att det var lösningen på problemen. Nu har ASSI, det statliga företaget, i detta fall från början sagt ifrån att man inte tar något ansvar, att man inte har råd med det. Vad gör industriministern då? Struntar han i det? Jag tycker att det vore mycket värdefullt om industriministern kunde utveckla dessa frågor under dagens debatt.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Genom ASSI styrelsens beslut om nedläggning av boardtillverkningen i Skinnskatteberg står sysselsättningen för hundratals anställda på spel. En hel kommuns, ja, en hel regions framtid är hotad. Styrelsebeslutet äventyrar dessutom hela boardbranschens framtid i vårt land. Mot den bakgrunden är industriministerns svar, milt uttryckt, häpnadsväckande. På åhörarläktaren sitter ett stort antal ASSI-anställda från Skinnskatteberg, hitresta till Stockholm och riksdagen för att följa den här debatten och direkt kunna motta industriministerns besked i denna för dessa människor så allvarliga fråga. För ytterst, industriministern, är det ju så att det är dessa människors och deras familjers framtid det handlar om. Det handlar om hundratals familjer, som lever, bor och trivs i Skinnskatteberg och den norra regionen av Västmanland. Jag är övertygad om att deras besvikelse är stor över det svar som industriministern hittills har lämnat, varför ingenting skulle vara mer välkommet just nu än att industriministern i nästa inlägg låter meddela att han kommit underfund med att en industriminister verkligen har möjlighet att aktivt agera i en sådan här fråga. Herr talman! Innan jag övergår till att ytterligare kommentera industriministerns svar vill jag ge en kort beskrivning av vad som hänt inom boardindustrin de senaste åren. 1977 ville ASSI lägga ner boardfabriken i Lövholmen. Man hade efter en utredning kommit fram till att kapaciteten måste dras ned i boardindustrin. Eftersom ASSI är det största företaget i branschen ville man bidra till kapacitetsminskningen, detta trots|att ASSI:s bägge fabriker egentligen tillhörde — och fortfarande tillhör —/de bästa i boardindustrin. 1977 tillsatte industriminister Åsling, efter ett starkt tryck från facken, en statlig utredning, den s.k. Åkermanutredningen. Dess uppgift var att komma med förslag till hur omstruktureringen av boardindustrin skulle kunna genomföras. Industrin gav sitt fulla stöd till fackens krav på utredning. I februari 1978 var utredningen klar. Den föreslog att fyra fabriker skulle läggas ner: Scharins i Skellefteå, Lövholmen, Karlholm och Holmens Bruks fabrik i Vrena. Utredningen var emellertid inte enig. Träfacken, SIF och SALF ansåg att det fanns plats på marknaden även för Lövholmens boardfabrik. Dessutom krävde facken att ersättningsindustrier skulle tas fram innan nedläggningarna genomfördes. Alltnog, nu fanns det ett fullödigt material för regeringen att handla utifrån. Det fanns möjligheter att genomföra en omstrukturering av boardindustrin i ordnade former. Men industriminister Åsling var helt nöjd när utredningen var klar. Då hade handlingskraften bevisats, ansåg han, och nu var det företagens tur att sköta det här bäst de ville och kunde. Samma åsikt hade Erik Huss under sitt korta mellanspel som industriminister 1979. Företagen, som själva hade stött facken i deras krav på statliga initiativ för en omstrukturering av boardindustrin, eftersom de inte själva kunde komma överens, fick nu tillbaka bollen. Nu pågår en fullständigt planlös utslagning av boardindustrin, som riskerar att medföra att större delen av branschen slås ut. Regeringen har sannerligen aktivt bidragit till detta genom sin fullkomligt vettlösa byggpolitik, som har minskat efterfrågan på board. Produktionen var 1981 nere i ca 370 000 ton. Det är det sämsta resultatet på många år. Eftersom den kvarvarande kapaciteten i branschen ligger på över 500 000 ton, är det självklart att företagen får en dålig ekonomi. ASSI har bidragit till utslagningen genom att helt avveckla sina utvecklingsinsatser. ASSI har varit den ledande boardtillverkaren i Europa och har haft en avgörande roll i den utveckling av boardindustrin och dess produkter som har skett i Sverige. Först lade ASSI ned sin egen utvecklingsverksamhet, och därefter drog man in sina bidrag till den kollektiva forskningen och utvecklingen vid träforskningsinstitutet. De övriga företagen i branschen hade inte resurser att upprätthålla den tidigare verksamheten, så nu pågår nästan ingen utvecklingsverksamhet alls inom boardbranschen i Sverige. Följderna av den här politiken har blivit att företagen har avvecklats i mycket snabb takt. Scharins har gått i konkurs, och konkursförvaltaren bedriver en begränsad verksamhet. NCB har lagt ned sin fabrik i Johannedal. Ljusne har lagt ner tillverkningen av hårdboard och förhandlar om avveckling av den porösa. Rockhammar har gått i konkurs och lagt ner tillverkningen. I Vrena återstår bara en produktionslinje. Masonite har dragit ner tillverkningen. I Karlholm tillverkas bara hårdboard. Totalt innebär det här att kapaciteten i boardindustrin har minskat från ca 660 000 ton 1977 till ca 540 000 ton 1981. Störst är neddragningen när det gäller den porösa boarden. Där har hälften av kapaciteten försvunnit. Samtidigt har produktionen sjunkit så att kapacitetsutnyttjandet har minskat trots den lägre kapacitetsgraden. 1977 utnyttjades drygt 76 96 av produktionskapaciteten. 1981 var motsvarande siffra 69 90. Nu vill alltså ASSI lägga ned Skinnskattebergs boardfabrik. Den lättnad som de anställda i Skinnskatteberg rimligen kände 1977, då det var deras fabrik som skulle överleva, har nu förbytts i förbittring och besvikelse. Betingelserna ändras snabbt för de anställda i ASSI. Om nu även Skinnskattebergs boardfabrik läggs ned, återstår inte mycket av den boardindustri som för tio år sedan var ledande i Europa. Den politik som drivits har tvingat fram nedläggningar av de enheter som har de bästa utvecklingsmöjligheterna. De som överlever har då rimligen betydligt sämre möjligheter att klara sig på lång sikt gentemot de moderna boardfabriker som växer upp i Spanien, Brasilien m.fl. länder. Jag förutsätter att industriministern har noterat följande beträffande boardindustrin i Skinnskatteberg. De senaste tio åren har det investerats 70 milj.kr. i fabriken. Man har infört formattillverkning och formatsågning. Råvarumottagningen har rationaliserats. Man har gått över till träbränsleeldning, med bark och liknande, och därmed har man kunnat sänka oljeförbrukningen med inte mindre än 25 000 kubikmeter per år. Man har gjort stora miljöskyddsinvesteringar. Man har en modern underhållsavdelning. Samverkan mellan sågar produktionsmässigt gör att man på ett bra sätt tar vara på spån, flis och bark. Man har byggt upp ett toppmodernt transportsystem med korta transportvägar. Det finns en bra försäljningsorganisation med utlandskontor, och utlandskontakten sköts från Skinnskatteberg. Man har en ny databehandlingsanläggning. Industriministern kan nu ingripa och förhindra att alla dessa insatser omintetgörs. Mot den bakgrund som jag skisserat måste en verkställighet av nedläggningsbeslutet framstå som något hotfullt för hela boardbranschen, och för Skinneskatteberg som kommun blir det helt förödande. Om 400 arbetstillfällen försvinner vid ASSI i Skinnskatteberg, sker enligt länsstyrelsens bedömning följande: Inte mindre än ca 600 personer i Skinnskatteberg ställs då helt utanför arbetsmarknaden, och minst 1 500 personer kommer direkt eller indirekt att beröras av en eventuell nedläggning. Industriministern kan tänka sig vilka konsekvenser man kan förvänta om något sådant inträffar, innebärande att vart tredje jobb faller bort i Skinnskatteberg, en kommun som nu endast har 5 300 invånare.

Herr talman! Debatten i den här frågan verkar kanske litet avslagen — Karl-Gustaf Mathsson får ursäkta mig, men jag har tidigare vid besök i Hallstahammar haft tillfälle att med representanter för Skinnskattebergs kommun ganska ingående diskutera den situation som föreligger och vilka åtgärder som är möjliga samt ange min allmänna inställning. Jag har också haft tillfälle att med arbetsgruppens ordförande gå igenom de här frågorna ganska grundligt. Men jag är naturligtvis ändå beredd att tillgodose Karl-Gustaf Mathssons behov av att ta upp en debatt i detalj här — det kan kanske vara av mer allmänt intresse. Jag vill också erinra om att frågan om boardindustrins allmänna situation har varit föremål för ganska många debatter. Vi har haft och har flera företag med problem inom den sektorn. Beträffande Karl-Gustaf Mathssons redovisning vill jag säga att han i sin allmänna översikt av branschen dess värre inte redovisade lönsamheten i den, som är dålig, eller exportmarknadens utveckling, som är allvarligt oroande. Det måste man också ta med om man vill ge en rättvis bild av den situation som gäller för boardmarknaden. När man sedan påstår att man tror att den svenska boardindustrins framtid skulle kunna lösas med ett ökat bostadsbyggande vill jag säga att det påståendet är helt grundlöst. Vi har inget minskat byggande i vårt land — vi har en minskad nyproduktion, men den har kompenserats av ökad renoveringsverksamhet. Boardindustrins problem är faktiskt primärt den mycket bekymmersamma utveckling som exportmarknaden har haft och den omständigheten att man i våra avnämarländer slår vakt om sin egen boardindustri. Detta är alltså de problem som finns. Och när beskedet om nedläggning kom bad jag med ganska omedelbar verkan landshövdingen att tillkalla en arbetsgrupp för att noggrant följa utvecklingen. Ur departementets synpunkt är det angeläget, när det uppstår problem i en ort av Skinnskattebergs karaktär, att få ett forum för att föra en dialog från regeringens sida. Det problemet tycker jag att länsstyrelsen har löst på ett utmärkt sätt, och arbetsgruppen arbetar intensivt med sin uppgift: dels att kartlägga situationen, dels att fastställa vad som sedan kan göras ur de lokala och regionala myndigheternas och intressegruppernas synvinkel. Självfallet är människorna på orten besvikna. Också jag är besviken — jag kan frankt säga det — över att beslutet har träffats nu, och den frågan kommer jag till senare.

Om staten gör strukturplaner — jag har exempel på det, Karl-Gustaf Mathsson — stannar verksamheten upp i företagsledningarna, och man litar på att staten skall ta över rubbet. Därför tillhandahåller staten ett primärmaterial, och sedan måste företagen dra sina slutsatser utifrån sina utgångspunkter. Det måste gälla i den här branschen, liksom i andra. Jag kan säga både till Hans Petersson och Karl-Gustaf Mathsson att jag är beredd att medverka till att den Åkermanska utredningen aktualiseras, men min grundläggande filosofi är då att Statsföretag bör göra detta, eftersom Statsföretag som ägare av ASSI har ett operativt ansvar och alltså den vägen kan inleda förhandlingar med andra företag i branschen om en ändamålsenlig struktur. Det är faktiskt det som behövs nu, inte ytterligare utredningar. Hans Petersson ställde en fråga som också fanns med i Karl-Gustaf Mathssons långa anförande: Har inte ASSI råd att ta ett socialt ansvar? Måste man komma med beslutet nu? Uppenbart är att ASSI är i en besvärlig finansiell situation. Det var därför jag hade för avsikt att framlägga en proposition för denna kammare om rekonstruktion av ASSI och Statsföretag. Men från socialdemokratisk sida liksom från moderat sida sade man att man inte var beredd att stödja den propositionen, och det ledde till att jag blev tvungen att skjuta på den till i höst. Det ledde naturligtvis till att det saknas politiska möjligheter att gå in och rekonstruera ASSI, eftersom det helt enkelt inte finns finansiella resurser för detta. ASSI:s nära framtid och ASSI:s agerande nu är alltså närmast en fråga mellan ASSI och Statsföretag. Statsföretag har att svara för sina dotterbolags finansiella åtaganden. Men Statsföretags rekonstruktion dröjer till hösten. Denna fördröjning av Statsföretags och ASSI:s rekonstruktion är mycket olycklig från den här synpunkten. Det är mycket oppositionens agerande som de facto har fått det här mycket beklagliga resultatet, att statsmakterna inte har kunnat gå in och ta sitt ansvar för ASSI och rekonstruera ASSI som avsikten var med den proposition som skulle läggas fram den 10 mars. Karl-Gustaf Mathsson bör vara litet försiktig med kritiken mot regeringen eftersom den i så hög grad återfaller på hans eget parti och den opportunism som socialdemokraterna tillsammans med moderaterna visat i Statsföretagsfrågan. Vad kan man nu göra? Man får, enligt min uppfattning, från Statsföretags sida ta sig en funderare på hur man företräder ägarens ansvar gentemot ASSI. Man får allvarligt analysera situationen för att se hur man skall agera fram till i höst när finansiella resurser förhoppningsvis kommer att ställas till förfogande för rekonstruktion av ASSI och Statsföretag. Till dess är denna fråga inte politisk i egentlig bemärkelse. Det är en fråga för Statsföretag och ASSI. Jag hoppas självfallet att man skall hitta vägar ut ur detta. Det har jag också sagt i mitt svar.

Det är någonting som man ständigt får hålla i minnet. Oavsett fabrikens framtida öde tror jag att Skinnskatteberg skulle må väl av att få ett mer differentierat näringsliv och ett minskat beroende av en enda industri. Det arbetet måste under alla förhållanden gå vidare. Där har länsmyndigheter och kommuner vårt helhjärtade stöd, och det finns resurser till förfogande för alla tänkbara lönsamma projekt.

Herr talman! Jag är förvånad över att industriministern verkligen orkar framhärda i den här passiviteten. Det var passivitet också i svaret. Debatten verkar avslagen, säger industriministern, därför att han har haft samtal med kommunstyrelsens ordförande och med landshövdingen i Västmanlands län och med dem kommit överens om hur slipstenen skall dras. Men, Nils Åsling, arbetsgruppen har — vilket jag sade i mitt tidigare anförande — ställt ett entydigt krav på industriministern, nämligen att industridepartementet nu skall ta ansvaret för och verkställa den utredning som hela Västmanlands län begär. Jag skulle vilja fråga industriministern, som nu skjuter arbetsgruppen framför sig för att inte behöva ta ställning: Har arbetsgruppen fått några direktiv av industriministern? Hur har den kommit till? Finns det ett regeringsbeslut bakom den? Nils Åsling säger att han är besviken över ASSI:s beslut. Det har han sannerligen all anledning att vara. Visst skall jag medverka till, säger Nils Åsling, att plocka fram uppgifter till en sådan här utredning, men jag tycker att Statsföretag skall hålla i den. — Här har vi klart skilda uppfattningar. Vi anser att det, om man skall få fram just de uppgifter Nils Åsling talade om här, bör vara industridepartementet som tar initiativ och står bakom utredningen. Byggandet har inte minskat, säger Nils Åsling. Men det går väl inte att föra fram vad som helst i den här kammaren!

Herr talman! Industriministern tycker att debatten är avslagen. Jag förstår inte riktigt det. Däremot tycker jag att den är ganska sansad. Industriministern är nu ändå inne på att diskutera sakförhållandena. Efter det sedvanliga svaret, där industriministern skjuter allt framför sig, närmar man sig nu ändå i debatten med industriministern vad det egentligen handlar om. Industriministern säger nu att han är beredd — som jag fattar det hela — att ta initiativ till att den Åkermanska utredningen skall uppdateras. Eller ville han bara att den skulle uppdateras och menade att det hela är Statsföretags angelägenhet, att inte industriministern kan göra något åt det? Jag fick inte det riktigt klart för mig. Under alla förhållanden tycker jag att industriministern borde ta initiativ, Avd så att en strukturplan verkligen blir av. Man har ändå talat om en sådan rätt länge. För inte så länge sedan utarbetades en promemoria inom industridepartementet som handlar om skogsindustrins nuläge och utvecklingsmöjligheter. Den utredningen var tänkt som ett underlag för beslut. Om nu någon typ av planering för skogsindustrin skall fullföljas, vore det bra om Nils Åsling lämnade det beskedet klart och tydligt. Det är en annan sak som direkt slår mig, när jag hör Nils Åsling tala om att han är positiv till en strukturplan — man får väl kalla den Åkermanska utredningen så, om den uppdateras. Om man förutsätter att detta arbete skall göras och att det kommer till stånd med det snaraste, finns det inte då anledning för industriministern att försöka förhindra att utvecklingen i Skinnskatteberg får löpa, dvs. att nedläggningen fullföljs på det sätt man tänkt? Det kommer kanske att ta omkring ett halvår med MBL förhandlingar. Är industriministern beredd att ta några initiativ för att frysa utvecklingen i nuvarande skede, så att man kan driva verksamheten vidare i avvaktan på en utredning av det slag som nämnts? Det är oerhört viktigt för alla inblandade att få ett besked i den frågan. Jag vill övergå till en sak som gjorde mig litet konfunderad, nämligen det tidningsreferat där det anförs att Nils Åsling sagt att staten är beredd att ställa upp med ersättningsindustrier. Jag vill gärna få det bekräftat eller dementerat. Det är viktigt. Jag håller med länsmyndigheter, kommunen och alla inblandade om att den primära uppgiften är att rädda fabriken i Skinnskatteberg, som är den tredje yngsta i det här landet. Det är en mycket modern industri, jämfört med många andra. Men eftersom pressen skrivit att Nils Åsling gått ut med dessa uppgifter, vore det intressant att få den sidan av saken belyst. Kan man tänka sig att det blir någon sysselsättning i Skinnskatteberg som resultat av insatser från staten och regeringen?

Herr talman! Karl-Gustaf Mathsson förefaller att ha förbrukat allt krut i sitt första inlägg. Men det finns möjligen någon tilläggsfråga som jag borde besvara. När det gäller direktiv till arbetsgruppen, så är det en arbetsgrupp som är tillsatt av länsstyrelsen, och jag har ingen anledning att utfärda direktiv. Däremot har jag en speciell kontaktman som nära samarbetar med gruppen. Det är det system som vi brukar tillämpa i fall som detta. Som bekant är det inte unikt att vi får problem på någon ort som är ensidigt beroende av en industri, utan här följer vi vissa spelregler som brukar gälla. Så detta med att byggandet inte har minskat. Om man jämför förhållandena 1981 med förhållandena tio år tidigare och räknar i fast penningvärde — och det är väl rimligt — visar det sig att byggandet faktiskt låg något högre 1981 än 1971. Det varierar litet grand årsvis, men man kan notera att nedgången i nyproduktion har kompenserats ganska mycket av renoveringar etc. Så dra inte förhastade slutsatser av byggenskapen och möjligheterna att den vägen radikalt förändra avsättningssituationen i boardindustrin. Jag varnar Karl Nr 143 Gustaf Mathsson för att göra detta. Hans Petersson i Hallstahammar talar om en uppdatering av den Åkermanska utredningen. Jag upprepar vad som är min grundläggande filosofi. Den Åkermanska utredningen gäller i allt väsenligt fortfarande. Man kan säga att exportutsikterna har försämrats, och det finns vissa kompletterande data som man med fördel bör ta in. Min uppfattning är att om Statsföretag när man granskar situationen i ASSI och Skinnskatteberg — som man måste göra enligt min uppfattning å ägarnas vägnar — finner att det föreliggande beslutsunderlaget är för magert och för bristfälligt, så bör man aktualisera en uppdatering av den Åkermanska utredningen. Jag är beredd att medverka till detta, och jag kan också tänka mig att ta initiativ därvidlag. Men jag kan tänka mig att Statsföretag självt har ett direkt intresse av detta. Att jag vill lägga detta på ett företag beror på att det inte är utredning som behövs, utan här behövs det handling. Företag som har intresse i branschen måste sannolikt ta upp en diskussion med andra företag i branschen för att nå resultat. Det är den vägen man får gå fram när det gäller strukturfrågor. Det är inte genom nya utredningar och nya byråkratiska processer som en del partier här i kammaren har en övertro på. Hans Petersson frågar om detta innebär att vi kan frysa nedläggningen i Skinnskatteberg. Som jag redogjorde för är detta en fråga för Statsföretag som företräder ägaren. Det kan jag inte svara på. Vi har inte ministerstyre. Skulle jag svara på frågan så skulle det vara en ny anledning att anmäla mig för konstitutionsutskottet för ministerstyre. Jag har att följa kammarens och riksdagens spelregler. I detta fall är det Statsföretag som svarar för ägaren visavi ASSI, och det kan jag inte svara på. Statsföretag får svara på hur man skall hantera den frågan vidare. En sak är emellertid fullständigt klar. Socialdemokraternas och moderaternas kritik av min tillämnade Statsföretagsproposition och det uppskov som den föranledde har skapat allvarliga problem och minskat handlingskraften och förmågan att ta itu med de här problemen för Statsföretag. Jag hoppas självfallet att man ändå kan fylla sin uppgift som ägarens ställföreträdare i det här sammanhanget. Till sist frågade Hans Petersson om en tidningsuppgift där jag skulle ha sagt att staten ställer upp med ersättningsindustri. Det var ungefär vad jag sagt här tidigare. Om det finns ersättningsindustrier, affärsidéer bland enskilda människor eller bland företag i Skinnskatteberg, så finns det inom ramen för de regionalpolitiska stödformerna och inom ramen för småföretagsstödet, som utvecklingsfonderna har hand om, goda möjligheter att hjälpa varje lönsamt projekt. Jag vill tillägga att oavsett ödet med Skinnskattebergs boardfabrik så är det riktigt att man tar det positiva ur den här situationen, att man gör allt vad man kan för att minska bygdens beroende av en enda industri och lägger ned stor möda på att försöka skaffa dit ny och alternativ sysselsättning, oavsett hur man löser boardfabrikens framtid.

Herr talman! Nu börjar det arta sig något — nu kan Nils Åsling i alla fall tänka sig att ta initiativ till en utredning. Men det förutsätter, Nils Åsling, att MBL-förhandlingarna bordläggs i avvaktan på att utredningsresultatet kommer fram. Jag hoppas att Nils Åsling tar också ett sådant initiativ. Nils Åsling säger att moderater och socialdemokrater tillsammans har tagit bort handlingskraften och de finansiella möjligheterna för regeringen att agera exempelvis i fråga om ASSI. Nils Åsling frågade hur vi ställde oss till att staten frånhände sig Tobaksmonopolet. Nu kom det ingen sådan proposition, men ponera att den hade kommit, att Nils Åsling hade sålt Tobaksmonopolet och fått in något hundratal miljoner för att använda till att exempelvis gå in i ASSI. På vilket sätt hade situationen förändrats om regeringen hade fått nya pengar, jämfört med om den hade använt gamla pengar till att gå in ASSI? Har det någon betydelse? Jag tycker det var ett mycket simpelt argument.

Herr talman! En sammanfattning av vad industriministern har sagt i den här debatten blir nu att hela den här frågan är ASSI:s sak, och den kan industriministern inte göra någonting åt. Han kan alltså inte ta några egentliga initiativ för att förändra utvecklingen. Men han säger ändå att han skulle kunna tänka sig att ta initiativ för att uppdatera en utredning, men att det i och för sig inte ändrar något speciellt för svensk boardindustris framtid. Det är dystra framtidsutsikter och ger inte speciellt hopp åt dem som kämpar för att fabriken i Skinnskatteberg skall bevaras.

Jag har mycket svårt att tänka mig att någon skulle göra det. Jag medger att jag var litet förvånad när jag såg tidningsuppgifterna om att Nils Åsling hade sagt att det skulle kunna bli ersättningsindustrier. Han har inte heller sagt någonting om detta i interpellationssvaret. Och nu har jag fått besked. Det är inte industriministern som skall ta initiativ till ersättningsindustrier, utan om sådana kommer till stånd beror på om enskilda människor får uppslag till någon småföretagsverksamhet eller liknande i Skinnskatteberg. Jag är positiv till småföretag och till egenföretagande i den meningen att man tar initiativ för att klara av en besvärlig situation. Det är ju egentligen så allt börjar — med människors initiativförmåga. Men det kan aldrig ersätta det som en gång har vuxit till en viktig och stor basindustri som hela bygden lever på och som stora delar av vårt land förväntas leva på. Så var det när det gällde stålindustrin, och så är det när det gäller träindustrin. Småföretagandet är inget alternativ till detta. Tvärtom, om det finns en bärkraftig, större industri på en ort blir det en marknad för småföretagandet — för tjänster, Nr 143 underleverantörer, service, transporter och allt detta. Själva basindustrin är Måndagen den ju som namnet anger en bas för annan verksamhet. Jag kan tala om för 10 maj 1982 industriministern att försvinner basindustrin, försvinner också många möjligheter till andra arbeten på orten. Det är därför som det är så viktigt att Om beslutad ned få fram annan verksamhet som kan ersätta den nuvarande. läggning av board
Herr talman! Till sist får jag säga att Karl-Gustaf Mathsson råkade ut för ett litet misstag, när han sade att frågan gällde om man skulle sälja Tobaksbolaget. Detta är ju en grov missuppfattning. Den offert som Statsföretags styrelse fick gällde en finansiell rekonstruktion av Statföretagsgruppen i storleksordningen 3 miljarder, en omorganisation där Statsföretagsgruppen skulle fördelas på mera sammanhörande enheter. Lätt industri skulle lyftas ut och sammanföras i Procordia, och ASSI skulle lyftas ut och rekonstrueras, etc. Det var den skissen som oppositionen — till höger och till vänster — i den offentliga debatten lät förstå att den inte var beredd att stödja. Detta gjorde att jag inte kunde framlägga propositionen, som i stället sköts fram till hösten. Då hade varken Karl-Gustaf Mathsson eller jag klart för oss att det skulle bli så akuta problem i ASSI beträffande boardfabriken i Skinnskatteberg. Men när det blev så har naturligtvis möjligheterna för ASSI, Statsföretag och ägaren att gå in och vidta åtgärder försämrats i avvaktan på propositionen. Statsföretag är i starkt behov av en finansiell rekonstruktion, även om vi i tilläggsbudgeten har sagt att vi fyller på Statsföretag för att företaget skall kunna klara den likvida situationen. Det är ändå så, att osäkerheten beträffande hur ASSI skall omstruktureras och hur Statsföretags organisation skall vara i framtiden består till dess en proposition har lagts fram. Detta har alltså på negativt sätt påverkat möjligheterna att agera i denna fråga. Jag sade samtidigt, Karl-Gustaf Mathsson, att jag hoppas att Statsföretag trots detta har kapacitet att tillsammans med ASSI ta itu med de frågor som nu har aktualiserats. Får jag sedan i anslutning till den tidigare debatten bara säga att MBL-förhandlingarna kan frysas, men det är inte min uppgift att säga till om detta. Det måste bli en överenskommelse mellan parterna. Det kan t.ex. finnas anledning att inkalla en löntagarkonsult eller avvakta en utredning. Det är alltså parterna som bör ta upp detta till diskussion. Sedan till Hans Petersson som yttrade: ——— om Nils Åsling för en gångs skull kunde ägna sig åt att rädda jobben. — Jag skulle vilja påstå att jag inte har gjort annat under de fyra och ett halvt år som jag har haft mitt nuvarande ämbete än att varje dag försöka rädda jobben och utveckla svensk industri.

Herr talman! Eftersom det sitter representanter för Skinnskatteberg här, ber jag att helt kort och upplysningsvis få nämna att vi inom mitt parti, centerpartiet, naturligtvis känner samma djupa deltagande med tanke på 175 problemen uppe i Skinnskatteberg. Vi har förståelse för att boardtillverkning är en för Sveriges del ganska svår och olönsam hantering. När vi nu, liksom andra partiers företrädare, i första hand önskar att tillverkningen trots allt skall få fortsätta, vill vi för vår del i positiv anda bidra med att föreslå kompletteringsverksamhet vid boardfabriken där uppe. Det gäller då verksamhet där man kan utnyttja både material och utrustning. Vi har försökt att överföra våra erfarenheter och vårt kunnande om sådana ersättningsverksamheter till ASSI:s styrelse. Efter vad jag har kunnat förstå, både vid besök på orten och av mina partikolleger i Skinnskatteberg, har man där handlagt sin förtvivlan på ett väldigt snyggt och tjusigt sätt. Man har inte farit ut i några politiska hätskheter utan försökt bibehålla lugnet. Man har uppträtt på ett sätt som ger en väldigt stark känsla av samhörighet och förståelse. Det är bättre att kunna samverka till det bästa i stället för att beskylla varandra för felaktigheter och på så vis skapa aggressioner. Jag ville bara helt kort säga för kännedom att vi från vårt håll försöker att arbeta så gott vi på alla vis kan för att hjälpa fram idéer om kompletteringsverksamhet. Vi vill understödja boardtillverkningen och en sidosysselsättning, baserad bl.a. på board, så att det skapas produkter som verkligen kan gå att använda för export.

Herr talman! Det är inte mycket att tillägga i den här debatten. Nils Åsling säger att han har hållit på i fyra och ett halvt år och räddat jobben. Jag kan bara konstatera att ännu har ingen anmält honom för konstitutionsutskottet, men jag vet inte hur pass starka initiativ han har tagit. De är kanske inte så kraftiga att de givit upphov till tankar på någonting sådant. Jag lägger väl ord i Nils Åslings mun nu, och han får själv avgöra om de skallligga kvar där eller om han vill spotta ut dem. För min del skulle jag vilja slå fast att vi alla lider av en stor maktlöshet. Människorna i Skinnskatteberg och även vi fotfolk bland politikerna känner oss maktlösa därför att vi inte kan påverka. Allt ligger i händerna på ASSI. Låt mig uttrycka det så här: Nils Åsling har i dag uttalat en stark vilja att det skall fram en uppdatering av den Åkermanska planen, en s.k. strukturutredning, och att under tiden bör handlandet frysas vad gäller nedläggning av Skinnskatteberg. Nils Åsling får själv säga ja eller nej till den tolkningen.
Herr talman! I industriminister Åslings tankar om en rekonstruktion av Statsföretag ingick bl.a. försäljning av Tobaksbolaget. Jag menar att det för en industriminister måste vara egalt om han för att gå in och rädda sysselsättningen på en ort, exempelvis Skinnskatteberg, använder nya eller gamla pengar. Frågan är om viljan finns. Nu förutsätter jag, herr talman, att industriminister Åsling har för avsikt efter den här debatten att arbeta för att för det första MBL-förhandlingarna uppskjuts och för det andra att beslutet omprövas efter det att.den utredning som Nils Åsling nu är beredd att ta initiativ till har slutfört sitt arbete.

Herr talman! Sten Svensson har frågat mig när regeringen avser att avgöra ett ärende beträffande fastställelse av arbetsplan för omläggning av väg 202 vid Sätra. Efter sedvanlig remissbehandling avgjorde regeringen ärendet vid regeringssammanträdet den 6 maj 1982.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Min fråga har tydligen föranlett regeringen att bestämma sig, och det var på tiden. Vi har inte så gott om arbetstillfällen att vi har råd att vänta ytterligare. Ärendet har ju legat på regeringens bord sedan den 10 juli 1981. | ; Det borde vara angeläget att få det här projektet igångsatt, så att samordning kan ske med den i kompletteringspropositionen aviserade byggnationen av bron över Brösundet. Båda projekten syftar ju till att förbättra förbindelserna till det primära rekreationsområdet Tiveden, vars utbyggnad samhället kommer att satsa på i annat sammanhang. Med hänsyn till den förväntade ökade belastningen genom turisttrafiken finns det ytterligare skäl, utöver sysselsättningsskälet, att påskynda ombyggnaden av den aktuella vägen. Av svaret framgår inte vilket alternativ regeringen har valt. Kan kommunikationsministern ge besked om innebörden av regeringens beslut i detta avseende?

Herr talman! Det är klart att jag kan ge besked. Jag svarade på den fråga som Sten Svensson ställt, när regeringen skulle fatta beslut. Det har varit en omfattande remissbehandling av ärendet, som det brukar vara.

Vi har alltså gått på länsstyrelsens förslag och inte på vägförvaltningens. Eller rättare sagt: Beslutet innebär att man skall ta fram ett bättre underlag för att de kostnadsjämförelser skall kunna göras som måste ske innan man kan ta ställning.
Herr talman! Det här var ju ett intressant besked. Det innebär att arbetet inte kan startas inom den närmaste tiden, eftersom det nu blir en ny omgång. Såvitt jag kan förstå återförvisas ärendet till länsstyrelsen. Om man tittar på länsstyrelsens yttrande, som avlämnades den 11 augusti 1981, vilket jag nämnt i min fråga, så finner man att länsstyrelsen vid det tillfället sade att man inte hade några ytterligare synpunkter att framlägga. Det innebär att man från regeringens sida klart hade kunnat säga vilket alternativ som skulle utföras och sedan sätta i gång arbetet. Regeringens nu fattade beslut medför att ärendet återigen kan komma tillbaka till regeringen, eftersom vi kan utgå från att det, oavsett vilket beslut länsstyrelsen fattar, blir ett förnyat överklagande.
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte uttala mig om huruvida det blir nya överklaganden. Men jag tror inte att det skall behöva ta särskilt lång tid att ta fram kostnadsunderlag för en plan enligt det södra alternativet. Det är givetvis litet otillfredsställande att fatta beslut när, som i detta fall, länsstyrelsens lekmannastyrelse har en annan uppfattning än vägmyndigheten. Det är skälet till att regeringen har tagit den ståndpunkt som den har gjort.
Herr talman! Då kan man fråga sig varför regeringen dröjde så länge. Ärendet har ju, som jag nyss påpekat, legat på regeringens bord sedan den 10 juli 1981. Varför gick man inte tidigare till länsstyrelsen och begärde ytterligare upplysningar? Det är anmärkningsvärt att denna tid har fått gå utan att man har vidtagit några åtgärder och att ärendet har dragit ut på tiden på detta sätt. Om regeringen hade velat fatta ett beslut, hade den kunnat göra det. Får jag fråga kommunikationsministern om han är beredd att vidta sådana åtgärder att arbetet kan starta så snart som möjligt och att vi före valdagen kan se vilket alternativ som blir förverkligat?
Herr talman! Jag vet inte om valdagen plötsligt har blivit någon sorts vattendelare. Däremot vet jag att man inte kommer att behöva särskilt lång tid för att ta fram detta underlag.
Herr talman! Jag ber att få tacka för dessa kompletteringar. Jag hade en känsla av att man ville skjuta på ett avgörande i detta ärende. Det låg då nära till hands att misstänka att man ville försena det så, att man inte behövde ta slutgiltig ställning förrän efter valdagen. Med hänsyn till kommunikationsministerns svar hoppas jag emellertid att han är beredd att driva på så att vi kan få detta förverkligat, helst redan i sommar.

Herr talman! Åke Svensson har frågat mig hur jag ser på den utveckling som består i att en allt större andel av posttransporterna går på landsväg. Avgörande för postens val av transportsätt är hur det tillgodoser postens intresse av att ge bästa möjliga service till en låg kostnad. I de allra flesta fall har posten funnit att järnvägen är det bästa alternativet för långväga transporter. Det är också av allmänt intresse att långväga landtransporter går med järnväg. Jag utgår därför ifrån att postverket, med utgångspunkt i kravet på god service till låg kostnad, i största möjliga utsträckning väljer järnvägstransporter.

Herr talman! Jag har vid tidigare tillfällen här i kammaren uttalat synpunkter i linje med det som Åke Svensson nu hade hoppats på. Jag understryker gärna än en gång att jag inte har någon annan uppfattning än han har. Men det kan i konkreta fall finnas skäl att, för att upprätthålla en hygglig service, vidta vissa förändringar. Det kan ibland ta sig uttryck i att transporter flyttas från järnväg till landsväg. Jag vill understryka att det från postverkets sida inte finns några som helst ambitioner att flytta över transporter just från järnväg till landsväg. Men det kan naturligtvis inte uteslutas att det i något enskilt fall, som jag nämnde, blir på det sättet, beroende av omständigheter som är svåra att rent allmänt precisera.

Herr talman! John Andersson har med hänvisning till SJ:s ändring av tidtabellen den 23 maj i år frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att kommunikationerna till Västerbottens inland inte skall försämras. Jag vill först klargöra att enligt de ramar som riksdagen dragit upp är det statens järnvägar självt som fattar beslut i tidtabellsfrågor. Självfallet strävar SJ efter att göra sådana förändringar i trafiken som är så bra som möjligt. Därmed ökar resandet och SJ får ett bättre resultat. De förändringar som SJ nu gör vid tidtabellsskiftet i maj innebär också, enligt vad jag erfarit, förbättringar för många resande både till och från Norrland. På exempelvis inlandsbanan förkortas restiden för resenärerna samtidigt som antalet persontåg utökas. Tyvärr blir det dock i vissa fall någon försämring. Det gäller för resande på eftermiddagen från Ådalen till Västerbottens inland, där en anslutning mellan tågen i Hoting inte längre passar. Anledningen till ändringen är att trafiken på inlandsbanan snabbats upp samt att det pågår omfattande banarbeten i området. Jag anser att det är angeläget att tågtrafiken i Norrland kan förbättras. Härigenom kan Sverige göras ”rundare”, och vi kan få fler människor som väljer tåget. Regeringens vilja att satsa på järnvägen i Norrland har också följts upp i sysselsättningspaketet för ett par veckor sedan, där drygt 82 milj.kr. avsåg åtgärder just i denna landsdel — åtgärder som gör att tågtrafiken kan byggas ut och bli snabbare, bekvämare och rationellare.

Herr talman! Jag får tacka för svaret. I min fråga konstaterar jag att SJ den 23 maj ändrar sina tidtabeller, så att det inte längre blir möjligt att med tåg, på eftermiddagen, ta sig från Ådalsområdet till Västerbottens inland. Nu svarar kommunikationsministern att det är SJ självt som fattar beslut i tidtabellsfrågor, men att SJ självfallet strävar efter att göra sådana förändringar i trafiken som är så bra som möjligt. Det är ett riktigt påpekande att restiden på inlandsbanan kommer att förkortas efter denna omläggning men att det tyvärr i vissa fall blir någon försämring. Man måste ändå ställa frågan, om det inte hade funnits någon möjlighet att göra de här förbättringarna utan att försämringar inträdde på andra håll. Jag vet inte om det är riktigt att nöja sig med att bara konstatera att det blivit en försämring, när det i själva verket är så att resandet på eftermiddagen från Ådalen omöjliggörs. Det kommer ju inte att gå att som nu åka på eftermiddagen från Ådalsområdet till Västerbottens inland. Alternativet blir då att resa med bil eller, i den mån det är möjligt, landsvägsbuss — busstrafiken här tror jag är väldigt dåligt utbyggd, och det finns knappast några busslinjer som passar i det här fallet. Detta stämmer inte heller med vad kommunikationsministern säger i slutet av svaret, nämligen att vi skall försöka få fler människor att välja tåget. Med denna tabelländring stänger man ju ute dem som kan tänkas åka just med de här lägenheterna.

Herr talman! Sven Henricsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att den lokala trafikservicen behålls i SJ:s regi i Strömsunds samhälle vid en indragning av persontrafiken på bansträckan Ulriksfors-Strömsund. I beslutet hänvisas till en överenskommelse som träffats mellan SJ, trafikhuvudmannen, länsstyrelsen och Strömsunds kommun. Enligt överenskommelsen kan SJ-biljetter beställas på järnvägsstationen i Ulriksfors och avhämtas där eller på postkontoret i Strömsund. SJ:s färdbiljetter skall gälla ävenii busstrafiken mellan Ulriksfors och Strömsund. Av överenskommelsen framgår också att styckegodset kommer att forslas direkt till och från företag. För privatpersoner kommer ett inoch utlämningsställe att anordnas i Strömsund. Jag vill hänvisa till den överenskommelse som träffats mellan alla berörda parter. Jag är övertygad om att parterna kommit fram till en rimlig trafikorganisation, som totalt sett ger samhällsekonomiska vinster.

Herr talman! Jag får tacka för det svar jag har fått på min fråga. Trafikservicen i Strömsund har blivit aktuell genom att man skall flytta över persontrafiken från järnväg till landsväg på sträckan Ulriksfors-Strömsund. Min fråga gäller inte själva överflyttningen av trafiken till landsväg. Det är en åtgärd som kan vara motiverad ur restidssynpunkt, eftersom man kan förkorta restiderna för resenärerna på inlandsbanan. Vad min fråga gäller är enbart hur man har tänkt sig att ordna den lokala servicen för allmänhet och företag på centralorten Strömsund. Kommunikationsministern hänvisar i svaret till en överenskommelse som har träffats mellan SJ, länets trafikhuvudman och kommunen. Överenskommelsen innebär i korthet att trafikservicen vid stationen i Strömsund skall upphöra och att stationen inom kort skall stängas. Man skall per telefon kunna beställa biljetter i Ulriksfors, och biljetterna skall sedan skickas med posten till Strömsund för att hämtas där. Av handlingarna framgår också att styckegodshanteringen skall nyordnas. Godset skall forslas med lastbil från Östersund till Strömsund, detta trots att godståg med vagnslaster ändå går samma sträcka på järnvägen och trots att man numera från Strömsund med hjälp av en entreprenör direkt distribuerar till och från företagen det gods som fraktas — det rör sig om närmare 5 ton styckegods per dag. Kommunikationsministern framhåller i svaret att han är ”övertygad om” att vinsten med den nya ordningen är ett faktum. Det finns emellertid en part som inte alls har fått vara med om att utforma den nya ordningen, och det är den berörda personalen. Först sedan allt syns vara slutdiskuterat och klart har personalen blivit informerad. Den part som av erfarenhet vet hur arbetet bör bedrivas och väl känner till kundernas behov har alltså inte blivit tillfrågad. Bland köpmännen, de övriga företagarna och allmänheten finns ett klart uttalat missnöje. Från Strömsund utgår nio reguljära busslinjer åt olika håll. Man kan säga att Strömsund ur turistsynpunkt är inkörsporten till norra Jämtlands fjälloch vildmarksområde. Jag kan inte tolka svaret på annat sätt än att kommunikationsministern anser att loppet mer eller mindre är kört, att det hela är klart och att det som är ordnat är bra. Kommunikationsministern tänker tydligen inte vidta någon speciell åtgärd. Jag får väl kommentera detta med att ortsbefolkningen får försöka utlösa en kraftigare opinion för att få behålla servicen i SJ:s regi. Stationsbyggnaden i Strömsund finns ju kvar, och i den finns goda lokaler, väntsal, godsmagasin m.m. Varför kan man då inte behålla denna service, trots att man flyttat över persontrafiken till landsväg?
Herr talman! Det är alltid förenat med vissa komplikationer, när sådana här förändringar måste göras. I det här fallet är ju, som jag nyss nämnde, alla inblandade parter överens om tagen, och då går det rimligtvis litet lättare. Men huruvida den ordning som man nu skall tillämpa är den för all framtid allena saliggörande vet inte jag. Man har ju här kommit fram till ett sätt att lösa de problem som uppstår med anledning av den aktuella förändringen. Skulle det visa sig att den nya trafikorganisationen inte fungerar till någorlunda belåtenhet för dem som är berörda, utgår jag ifrån att man får göra de förändringar som erfarenheten visar är erforderliga. Det har hänt
Herr talman! Det sistnämnda var ju på sätt och vis positivt, för det ger en öppning så till vida att det antyder att sista ordet inte är sagt i det här fallet. Om jag tolkar kommunikationsministern rätt, skall man kunna pröva sig fram på andra vägar, om det visar sig att det finns lämpligare lösningar. I detta lägger jag då in att man mycket väl kan tänka sig att vidmakthålla styckegodstrafik på järnvägen och sedan låta den entreprenör, som nu f. ö. har rustat sig med nytt fordon för att vara beredd på en ökad godstrafik, fortsätta att ombesörja godstrafiken inom samhället och även inom regionen. Jag tolkar kommunikationsministerns senaste inlägg som en öppning, och jag hoppas att det också skall leda till en sådan i verkligheten.

Herr talman! Bonnie Bernström har frågat mig, dels om jag anser att patienter som ingår i forskningsprojekt skall informeras om att de gör så, dels vilka principer jag anser skall gälla vid beslut om medicinsk-kirurgiska forskningsprojekt där studierna utförs på patienter. Frågan är föranledd av ett internationellt forskningsprojekt, den s.k. Ludwigstudien, som pågår vid vissa kirurgkliniker, bl.a. i Göteborg, och går ut på att resultatet av olika behandling efter bröstcanceroperation studeras. Samtliga patienter som deltar i projektet har opererats med samma metod. nämligen på så sätt att hela bröstet tagits bort. Det har nu gjorts gällande an läkarna inte har ”aktivt” informerat om metoden med s.k. bröstbevarande kirurgi. Socialstyrelsen undersöker f.n. dessa förhållanden vid de berörda klinikerna, bl.a. hur bestämmelserna i 5 § lagen om tillsyn över hälsooch sjukvårdspersonalen m.fl. har tillämpats. I nämnda paragraf sägs att den som har ansvaret för vården skall se till att patienten får upplysningar om sitt hälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som står till buds. Det följer av den allmänna läkarinstruktionen att varje patient skall få råd och behandling i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Ett forskningsprojekt får givetvis aldrig strida mot denna grundläggande princip. Jag vill också erinra om den av Världsläkarförbundet år 1964 antagna s.k. Helsingforsdeklarationen. Av den framgår att varje forskningsprojekt, som innefattar försök på patienter, måste uppfylla högt ställda vetenskapliga och sjukvårdsmässiga krav samt granskas från etisk synpunkt. Regionala forskningsetiska kommittéer har inrättats vid samtliga medicinska fakulteter i landet. Svenska läkarsällskapet har dessutom en särskild delegation för etiska frågor. Jag anser det självklart att patienter skall informeras om att de deltar i ett forskningsprojekt. Detta är också en förutsättning för att den etiska kommittén skall godkänna ett forskningsprojekt. Jag vill till sist framhålla att en bärande princip i den nya hälsooch sjukvårdslagstiftningen är att vården och behandlingen så långt det är möjligt skall utformas och genomföras i samråd med patienten. Detta förutsätter att patienten blir välinformerad.

Herr talman! Jag tackar hälsovårdsministern för svaret. Det är en känslig fråga bland patienter och uppenbarligen en kontroversiell fråga bland medicinsk expertis huruvida den bästa behandlingsmetoden vid bröstcancer är bröstbevarande kirurgi eller en behandlingsmetod som tar bort hela bröstet. Den som måste genomgå en bröstcanceroperation har naturligt en ångest och oro över att behandlingen inte varit tillräcklig men också ofta en känsla av att vara stympad om hela bröstet eller brösten opererats bort. När då klinikchefer beslutar att låta resultaten vid en av dessa behandlingsmetoder utgöra underlag i ett forskningsprojekt borde de ha insett att en information om de olika behandlingsmetoderna skulle ha varit aktiv och naturlig till patienterna. Detta med utgångspunkt från de etiska regler som gäller för forskningsprojekt. Dessutom borde information om att behandlingsmetoden är underlag för ett forskningsprojekt också ha framförts till patienterna. Det finns annars i det här sammanhanget risk för att misstänka att forskningsprojektet styr behandlingsmetoden, vilket självfallet är oacceptabelt. Det är patienternas behov som skall styra forskningen och inte forskningen som skall styra behandlingen av patienterna. I den s.k. Ludwigstudien har information till patienterna om olika behandlingsmetoder inte framförts. Inte heller har patienterna informerats om att de har ingått i ett forskningsprojekt. Detta har självfallet väckt debatt, men bemötts av läkarna i forskningsprojektet med att patienterna nu bara skräms. Ett bättre sätt är att läkarna ger den erforderliga informationen. Om det nu har blivit någon ändring eller inte på den punkten vet jag inte, och därför vill jag fråga statsrådet: Är statsrådet beredd att vidta åtgärder för att få till stånd en ändring i det här avseendet, om patienterna i den s.k. Ludwigstudien inte har fått den information som behövts? Anser statsrådet att läkarna i Ludwigstudien har följt de regler som bör gälla för deltagande i forskningsprojekt?

Herr talman! Som jag sade i mitt svar undersöker socialstyrelsen f. n. exakt vad som har skett och inte skett i dens.k. Ludwigstudien i Göteborg. Av den anledningen skall jag inte uttala någon mening om huruvida det har begåtts felaktigheter eller inte i Göteborg. Det kommer utredningen, som bör ske förutsättningslöst även i det här fallet, att visa. Jag tycker däremot det är mycket bra att socialstyrelsen granskar vad som har inträffat. Jag skall gärna säga att det vore fullständigt förkastligt om man på något sätt genom bristande information försökt tvinga på kvinnor en operation där hela bröstet tas bort om metoden med bröstbevarande kirurgi hade varit tillräcklig. Och det vore naturligtvis än värre om man hade gjort det mer av omsorg om ett internationellt forskningsprojekt än av omsorg om patienten. Jag hoppas att sådana misstankar skall kunna undanröjas genom socialstyrelsens undersökning. Jag kan tillägga att den forskningsetiska kommittén i Göteborg bestämt har hävdat att Ludwigstudien i sig inte påverkar beslutet om operationsmetod. Men detta är f. n. föremål för socialstyrelsens prövning. Jag vill återigen understryka att i den hälsooch sjukvårdslag som Bonnie Bernström förhoppningsvis skall vara med om att anta i riksdagen i början av juni står det klart och tydligt uttalat att patienterna skall informeras.
Herr talman! I artiklar i massmedia har kritik mot behandlingen i projektet bemötts av läkare på så sätt att de har sagt att de inte anser den bröstbevarande metoden vara tillförlitlig. Men vi anser att patienterna ändå skall ha information om olika metoder, även om inte alla läkare kan sluta upp fullständigt kring varje enskild behandlingsmetod. Jag tycker att det svar på kritiken som givits i massmedia från de inblandade läkarnas sida rent ut sagt har varit ledsamt att läsa. Och jag hoppas verkligen att de tar del av statsrådets svar här i kammaren och förstår att patienterna hädanefter skall informeras om olika behandlingsmetoder, i synnerhet om patienterna ingår i olika forskningsprojekt.
Herr talman! För att ingen oklarhet skall finnas vill jag gärna en gång till svara ja på frågan om de patienter som deltar i forskningsprojekt skall bli informerade eller inte. Det skall de.

Herr talman! Maj Britt Theorin har frågat dels vad jag avser att vidta för åtgärder för att komma till rätta med problemet med förväxling av läkemedel via de kommersiella fantasinamnen, dels om jag är beredd att stoppa de kommersiella fantasinamnen och införa namn som är användningsorienterade och kemiskt beskrivande. Det finns ca 2 500 registrerade farmaceutiska specialiteter i Sverige, dvs. läkemedel som säljs i tillverkarnas originalförpackning. Ett och samma läkemedel kan dock förekomma i olika former. Det kan t.ex. finnas både som tablett och som lösning, och det kan också finnas i varierande styrka. Antalet läkemedel är därför mindre och uppgår till ca 1 800. Internationellt sett har vi ett förhållandevis begränsat antal preparat. I 58 läkemedelsförordningen stadgas att en benämning på läkemedel inte får vara vilseledande med avseende på medlets sammansättning, verkan eller egenskaper i övrigt och inte heller får kunna leda till förväxling med något annat läkemedel. Enligt socialstyrelsens praxis bör åtminstone tre bokstäver skilja olika namn åt för att ett namn skall godkännas. Vidare stadgas att läkemedlets beståndsdelar som regel skall finnas deklarerade på förpackningen när det lämnas ut, om inte socialstyrelsen medgett annat. Farmaceutiska specialiteter är vanligtvis registrerade varumärken. Varumärkesrätten regleras främst genom varumärkeslagen och kollektivmärkeslagen . Registrering av varumärken sker i varumärkesregistret, som förs av patentverket. För att kunna registreras måste ett varumärke först och främst äga särskiljningsförmåga. Det får inte heller vara förväxlingsbart med annan näringsidkares namn eller firma, registrerade varumärken eller inarbetade kännetecken. De bestämmelser som jag nu har redogjort för visar att nuvarande lagstiftning inom både läkemedelsområdet och varumärkesrätten redan ger goda möjligheter att hindra benämningar som kan medföra förväxling av läkemedel och att ingripa mot sådana benämningar. Den fråga Maj Britt Theorin väcker om att införa namn på läkemedel som är användningsorienterade och kemiskt beskrivande, s.k. generiska namn, behandlades av riksdagen så sent som hösten 1981. Riksdagen avvisade då en motion om att märkning av läkemedel skulle ändras på så sätt att substansnamnet och tillverkningsföretagets namn skulle anges som huvudbeteckning på förpackningarna medan företagets eget märkesnamn endast skulle anges som underbeteckning. Enligt socialutskottets mening skulle nämligen sådana regler inte i nämnvärd utsträckning leda till att hanteringen på sjukhus och apotek förenklades. De kunde heller inte förväntas få någon större effekt på läkarnas ordinationer. Jag vill tillägga att generiska namn dessutom kan vara svåra att använda om flera aktiva substanser ingår i läkemedlet. Herr talman! Samhället har givetvis ett övergripande ansvar för att en korrekt information om läkemedel ges så effektivt och rationellt som möjligt. I detta syfte har läkemedelsinformationsrådet inrättats. Det är ett organ för samråd och samverkan mellan företrädare för olika intressen inom läkemedelsområdet. Staten, Landstingsförbundet, Apoteksbolaget och läkemedelsindustrin är företrädda i rådet. Frågor av den karaktär som Maj Britt Theorin har tagit upp faller inom rådets kompetensområde. Vid varje större sjukhus finns dessutom i allmänhet en läkemedelskommitté. Efter en kritisk granskning av föroch nackdelar med olika preparat utfärdar läkemedelskommittéerna rekommendationer om vilka läkemedel som i första hand bör användas. Vid val mellan likvärdiga preparat beaktas också ekonomiska aspekter. Den av Apoteksbolaget utgivna läkemedelshandboken innehåller bl.a. en redovisning av de olika kommittéernas preparatval. Riksrevisionsverket har nyligen lagt fram förslag som är ägnade att göra läkemedelskommittéernas arbete mera effektivt. Enligt verkets bedömning är det inte osannolikt att läkemedlen kan bli billigare genom sådana åtgärder. Jag finner, herr talman, därför inte skäl att ta initiativ till ytterligare åtgärder när det gäller benämning av läkemedel.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Ahrland för svaret på min interpellation, men beklagar samtidigt hennes ljumma intresse. Mylepsin och Myleran är varunamnen på två läkemedel. Mylepsin är ett medel mot kramper, och Myleran är ett cellgift, ett cancermedel. Likheten i dessa två läkemedels namn orsakade en ung kvinnas död ganska nyligen. För detta åtalas nu två läkare. Felordinationen grundade sig på namnförväxling, något som inte är en ovanlig företeelse. Risk finns naturligtvis att det inträffade dödsfallet kan följas av fler. Detta är bakgrunden till mina frågor till statsrådet. Tyvärr tvingas jag konstatera att statsrådets intresse för att undvika sådana katastrofala förväxlingar i fortsättningen är av noll och intet värde. Visst kan man gömma sig bakom bestämmelser och byråkrati och hänvisa till regler, men om dessa regler inte fungerar i verkligheten och därtill är till för att legitimera ett felaktigt system och starka kommersiella intressen från läkemedelsindustrins sida, så måste man fråga sig vems intressen statsrådet egentligen företräder. Det finns som jag ser det två motstridiga intressen. Det ena är samhällets och patientens behov av fullgoda läkemedel. Det andra är det kommersiella intresset att sälja så mycket läkemedel som möjligt. Läkemedelsindustrin vill ha kvar fantasinamnen just därför och önskar inte att läkemedel benämns efter grupplikheter eller gemensamma egenskaper, vilket sjukvården och patienterna har behov av. Det kommersiella intresset kommer därför i strid med användningsintresset. Läkarna har inget primärt intresse av fantasinamn på läkemedel i sig utan behov av att lätt identifiera och använda läkemedel. Läkemedelsindustrins intressen att sälja så mycket som möjligt delas inte av sjukvårdens intressen. Statsrådet uppger att många av de ca 2 500 registrerade farmaceutiska specialiteterna i Sverige finns i olika former, varför antalet läkemedel bara uppgår till ca 1800. Nåja, även detta är en sanning med modifikation — kanske ca 1 800 läkemedelsnamn, men inte olika aktiva substanser. Antalet aktiva substanser kan kanske uppgå till några hundra. Vill man skydda industrins kommersiella intressen, dvs. att sälja så mycket läkemedel som möjligt, slår man alltså vakt om fantasinamn. Men det viktigaste ur sjukvårdens och patientens synvinkel måste vara att få användningsbeskrivning till stånd, så att patienten får sina behov tillfredsställda och förödande förväxlingar inte kan ske. Låt mig försöka att göra detta begripligt genom ett exempel. Inom kirurgin heter en kniv en kniv. När en kirurg skär upp en böld använder han kniv. Om samma läkare sedan skall behandla denna böldinfektion med penicillin tvingas han att i stället för ordet penicillin använda ett firmanamn. Varför? Det finns inga rationella medicinska skäl för detta, endast kommersiella. Statsrådet säger att det i 5 § läkemedelsförordningen stadgas att benämningen på läkemedel inte bör kunna leda till förväxlingar med något annat läkemedel. Så har ju faktiskt skett. Det har skett en förödande förväxling. En kvinna har dött på grund av denna förväxling. Statsrådet fortsätter: ”Enligt socialstyrelsens praxis bör åtminstone tre bokstäver skilja olika namn åt för att ett namn skall godkännas.” Skall man tolka detta som cynism eller ren dumhet? Åtminstone tre bokstäver skall skilja olika namn åt för att de skall bli godkända — fantastiska tanke! Mylepsin och Myleran — där skiljer tre bokstäver namnen åt. Det är således helt formellt korrekt att godkänna dessa fantasinamn, även om de fyra första bokstäverna är desamma. Men likheten, trots att tre bokstäver skiljer namnen åt, ledde till döden för en ung kvinna. Man kan inte finna ett bättre exempel på meningslös byråkratisk papperskonstruktion. Statsrådet säger att den fråga jag väckt om att införa namn på läkemedel som är användningsorienterade och kemiskt beskrivande, s.k. generiska namn, har riksdagen avvisat hösten 1981. Den motion statsrådet avser är motion 1889 av socialdemokraterna Kurt Hugosson och Olle Göransson. Den tar upp flera olika förslag inom läkemedelsområdet. Bl. a. anförs som huvudskäl att den svenska läkemedelsindustrin som säljer standardpreparat till låga priser har uppenbara svårigheter, därför att den inte har den marknadsföringsorganisation som de stora multinationella företagen har. Av detta skäl ville motionärerna se över märkningen av läkemedel och som huvudbeteckning låta det kemiska substansnamnet anges på förpackningen. Det skulle underlätta jämförelsen mellan likvärdiga preparat och förenkla hanteringen på sjukhus och apotek. Utskottet menade att sådana generella obligatoriska regler inte borde införas, då det i nämnvärd utsträckning inte skulle leda till förenkling av hanteringen på sjukhus och apotek. Nåväl, det är inte detta jag har varit ute efter. Det är inte det här jag har frågat om, och det är faktiskt ganska irrelevant att ta in det, även om vi har haft samma mål: att få en beskrivning utifrån användningsområdet. Jag har tagit upp samma tanke och förslag därför att det är viktigt att läkemedel inte kan förväxlas och mot bakgrund av den katastrofala förväxling som ledde till en ung kvinnas död. Denna förväxling har tydligen inte alls påverkat statsrådet. Jag kan tyvärr inte tolka statsrådets svar på annat sätt än så, att de kommersiella intressena får ta över sjukvårdsintressena. Statsrådet har inte för avsikt att göra något för att komma till rätta med problemet med förväxlingen av läkemedel via de kommersiella fantasinamnen, trots att den har kostat människoliv. Det är bara att beklaga att statsrådet känner sig nöjd med nuvarande system. Den medicinska säkerheten kräver såväl en minskning av antalet läkemedel på marknaden som ett nytt märkningssystem i stället för kommersiella fantasinamn. Det sägs ofta att makt snabbt korrumperar. Det tycker jag att man kan ifrågasätta. Men jag tillåter mig ändå att hysa förhoppningen att kvinnor i politiken skall behålla sin sälta och skärpa och inte låta sig förvandlas av position eller byråkrati. Tyvärr tvingas jag konstatera att statsrådet Ahrland inte har samma sälta och enagagemang som riksdagsmannen Ahrland.

Herr talman! Jag lämnar det där med sälta därhän. Men låt mig vara knivskarp och berätta för Maj Britt Theorin att en kniv inom kirurgin inte heter en kniv utan skalpell — det har jag lärt mig sedan jag blev statsråd. Jag förstår vad det är som har föranlett Maj Britt Theorins fråga. Det är alltid bra att uppmärksamma sådana tragiska händelser. Men att av en — mycket beklaglig och olycklig — händelse omedelbart dra de slutsatser som Maj Britt Theorin gör är jag inte riktigt beredd till. Jag vill först och främst inte utan vidare påstå att den här händelsen hade kunnat undvikas om man i stället haft generiska namn. Maj Britt Theorin talade om penicillin och olika namn. Låt mig då säga att de kommersiella namnen i och för sig är ointressanta. Men jag måste medge att de är ganska praktiska. Jag tror att det för de flesta är enklare att säga Treo än att säga acetylsalicylsyra med koffein, och Celoken i stället för metoprololtartrat. Det är det i varje fall för mig — jag skall gärna hjälpa stenograferna stava sedan. Vidare är de generiska namnen inte framtagna med hänsyn till risker för förväxlingar på grund av likheter i skrift och tal. Hur många förväxlingar hade inte kunnat uppstå om man använt följande benämningar: isoaminil, isoniazid, isoprenalin, isopropamid, isosorbid och isoxsuprin. Det är trots allt i dagligt umgänge lättare med motsvarande serie av handelsnamn: Peracon, Tibinide, Isoprenalin, Stembid, Sorbangil, Duvadilan — inte för att de är särskilt enkla heller, men de är icke lika förväxlingsbara. Det är i varje fall ett skäl för att inte nu göra någonting. Dessutom respekterar jag riksdagen, Maj Britt Theorin, och riksdagen var enhällig. I socialutskottet fanns det ingen reservation när den här frågan behandlades under hösten. Då är det orimligt att tänka sig att jag några månader efteråt skulle vara beredd att företa stora förändringar. Maj Britt Theorin sade att vi har alldeles för många läkemedel. Kanhända är det så i vissa fall. Jag kan hålla med Maj Britt Theorin om att det förekommer en kommersialism när det gäller vitaminer. Där är det en flora utan like. Men i många andra fall kan det faktiskt vara en fördel med många läkemedel. Det finns nämligen ofta läkemedel med i och för sig samma verkan men med olika biverkningar, och vad den ene tål kanske den andre inte tål.
Herr talman! Även jag har en viss sjukvårdserfarenhet. Jag vet att en kniv heter skalpell. Jag har själv arbetat som läkarsekreterare. Jag använde ordet kniv för att göra det enklare även för andra att förstå. Men skalpellen används som skalpell — den har inte en firmabeteckning. Det är däri skillnaden består. Man skall inte tvingas använda en firmabeteckning för ett redskap som man skall använda inom sjukvården. På grund av en enda olyckshändelse är statsrådet inte beredd att göra några större förändringar. Ja, det är en olyckshändelse som har kostat en människa livet. Och det är alldeles uppenbart att hade dessa två läkemedel haft sina generiska benämningar hade aldrig en förväxling kunnat ske. Det är faktiskt väldigt enkelt att rabbla upp långa generiska namn i riksdagen, men det förhåller sig ju inte så att patienten går till apoteket och ber att få de här läkemedlen. Ett nytt märkningssystem behövs för att förväxling inte skall ske inom sjukvården, för att läkare inte skall ta fel, för att underlätta för läkare och för att minska det stora kommersiella trycket, som är det enda som ligger bakom firmanamnet. Det är av kommersiella skäl som läkemedelsindustrin inte är intresserad av att använda de generiska namnen. Statsrådet Ahrland är mer intresserad av de kommersiella intressena än av att vidta åtgärder för att undvika förväxlingar som leder till människors död. Det är att beklaga. Jag har vid några tillfällen tidigare i riksdagen tagit upp frågan om mängden av läkemedel. Det gäller inte bara vitaminer, det gäller också mängder av likvärdiga läkemedel. Och jag menar fortfarande att det borde vara rimligt att det för registrering av ett läkemedel borde krävas att det är dokumenterat att läkemedlet tillför något nytt och verkligen är av medicinskt värde. Så är inte fallet nu. Den enda marknad där man inte borde ha något kommersiellt tryck utan där man borde utgå från människors sjukvårdsbehov är i dag styrd av de kommersiella intressena och ganska mycket av de multinationella kommersiella intressena. Det borde alltså vara av värde både för sjukvården, för den svenska läkemedelsindustrin och framför allt för patienterna om statsrådet vore litet mer öppen och försiktig och inte så snabb att säga att man inte skall göra någonting. Riksdagen har fattat ett beslut. Ja, men efter det att riksdagen fattade sitt beslut har vi fått vetskap om att en människa har dött på grund av läkemedelsförväxling. Jag är inte övertygad om att riksdagen med den kunskapen så oreserverat hade sagt nej. Socialutskottets argument för sitt ställningstagande var att den föreslagna förändringen av märkning av läkemedel inte skulle innebära så stora förenklingar på sjukhus och apotek. Men det gäller faktiskt hela samhället och inte bara sjukhusen och apoteken. Och det gäller framför allt att människor skall kunna känna trygghet. Läkemedel skall vara till för att människor skall bli friska eller få lindring i sina sjukdomar. Människor skall inte behöva riskera livet på grund av förväxlingsrisker. Det var i alla fall något uppfriskande i statsrådets uttalande att de kommersiella namnen i och för sig är ointressanta. Då kanske man kan ha förhoppningar om att den gamla sältan kommer tillbaka och att statsrådet litet mer funderar över hur man på bästa sätt skall tillgodose sjukvårdens intressen och inte i första hand de kommersiella läkemedelsintressena.

Herr talman! På en punkt tror jag att Maj Britt Theorin och jag aldrig kan bli överens, på en annan punkt kan vi säkert bli det. Vi kan inte förenas i Maj Britt Theorins önskemål om att socialisera läkemedelsindustrin, vilket skymtat fram i hennes utläggningar. Jag tror inte att vi får bättre mediciner, om företagen är statliga. Min ambition är att vi skall ha bra mediciner, och där tror jag att vi är ense. Maj Britt Theorin återkommer till detta med förväxlingar. Jag skall inte upprepa för stenograferna de generiska beteckningar som jag rabblade upp förut och som liknar varandra. Men jag vill bestämt hävda att det är precis lika enkelt att förväxla eller lika svårt att hålla isär dessa beteckningar, som är mycket lika, som de två preparatnamn Maj Britt Theorin har tagit upp. Herr talman! Jag har den uppfattningen att de mekanismer som gör att man förväxlar namnen säkert är mycket komplicerade och inte bara kan förklaras av att läkemedelsnamnen låter lika — eller ser likadana ut vid en slarvig utskrift, för det kan naturligtvis också hända. Nu är det så — och det kanske Maj Britt Theorin vill se som något mera positivt i alla fall — att socialstyrelsen, som jag sade, granskar alla namn just med utgångspunkt i att man inte skall kunna förväxla dem. De förväxlingar som uppstår gäller ofta namn som har mycket litet gemensamt, och därför är det troligt att det också är andra faktorer som påverkar förväxlingsbenägenheten. Man kan associera fel eller förknippa viss information med fel läkemedel. Det brukar kallas för den mänskliga faktorn. Det får tyvärr, på alla möjliga samhällsområden, emellanåt mycket tragiska konsekvenser. Men det är mycket svårt att förutse vilka namn som kan ge upphov till förväxling, och därför är det nödvändigt att också vidta andra åtgärder. Det skulle tt.ex. gå att vidta ytterligare åtgärder om läkaren som skriver ut ett recept förutom namnet — antingen det är generiskt eller en varumärkesbeteckning — också sätter ut ändamålet med behandlingen på receptet. Om han gör det, bör en kunnig apotekare kunna lägga ihop 1 och 2 och märka om läkaren har gjort något underligt — och då bör det finnas möjlighet till telefonkontakt mellan dem. Hade vi haft ett sådant system, skulle kanske den tragiska händelse som nu har inträffat ha kunnat undvikas. Jag vill säga Maj Britt Theorin att socialstyrelsen f.n. bedriver en försöksverksamhet med en ny receptblankett, som förutsätter att ändamålet med behandlingen införs på blanketten. Den försöksverksamheten kommer att avslutas inom kort, och troligen leder den till att en ny receptblankett kommer fr.o.m. 1983. Det skulle vara en ytterligare kontrollmöjlighet.
Herr talman! Får jag bara klargöra en sak. När jag har tagit upp dessa frågor har jag inte gått på enbart en generisk beskrivning. Jag har talat om ett användningsorienterat och kemiskt beskrivande märkningssystem. Det hindrar naturligtvis inte i och för sig att företagets namn tillförs läkemedlet som andra namn. Fördelen med att ta bort fantasinamnen är dels att man kan minska antalet beteckningar på läkemedel, dels att läkarna då också kan komma att tänka i de farmakologiska banorna — och de farmakologiska termerna är ganska logiska — i fråga om farmakologiska gruppers verkan och biverkan, i stället för att som nu tvingas att belasta minnet med märkesnamn. Men, statsrådet Ahrland, om Myleran hade betecknats generiskt hade det hetat Busulfan. Om Mylepsin hade betecknats generiskt hade det hetat Primidon. Någon förväxling hade då absolut inte kunnat ske mellan dessa läkemedel. Visst är det bra om man också kan föra in ändamålet — och jag har naturligtvis ingenting emot att man gör det. Men jag tror fortfarande att det finns två klart motstridiga intressen, som det vore bra om statsrådet vore medveten om, nämligen sjukvårdsområdets, patienternas och sjukvårdens legitima behov resp. det kommersiella intresset att sälja så mycket som möjligt. Det kommersiella intresset gynnas av att man inte har kemiskt beskrivande märkningssystem utan fantasinamn. Men det patienten har behov av — för sin egen säkerhet — är naturligtvis ett användningsorienterat och kemiskt beskrivande märkningssystem. Ett sådant skulle sannolikt både minska antalet läkemedel på marknaden och innebära att de kommersiella fantasinamnen försvinner. Så till frågan om socialisering av läkemedelsindustrin. Frågan har inte diskuterats i dag. För ganska många år sedan tillät jag mig att i den här kammaren säga att därest man inte kunde komma fram till en begränsning av den kommersiella läkemedelsindustrins exploatering av människors behov av läkemedel, vore det kanske rimligt att överväga en socialisering. Det är inte obekant för fru Ahrland att socialdemokratin på allvar har talat om hur läkemedelsindustrin måste föras över i samhällets ägo. Det har vi gjort bl.a. just därför att de kommersiella intressena inte skall kunna tillåtas att exploatera människors behov av goda läkemedel. Den debatten tycker jag dock inte hör hemma här i dag, och jag har inte heller tagit upp den. Vad jag har tagit upp är att en människa har förolyckats på grund av fantasinamn på läkemedel. Jag tycker det är rimligt att statsrådet beaktar vad detta kan leda till, och vilka konsekvenser hon själv skall dra av det.
Herr talman! Det är läkare som skriver ut recept på mediciner som är receptbelagda, Maj Britt Theorin. Varför skulle en läkare som vet vad en medicin innehåller bli mer lockad att skriva ut den om den har ett kommersiellt fantasinamn, som Maj Britt Theorin kallade det. Jag misstänker inte Sveriges läkarkår för att välja läkemedel med tanke på dess namn, utan jag tror faktiskt att Sveriges läkarkår funderar på läkemedlets verkningar innan man skriver ut det. Jag har ingen anledning att misstänka något annat. Maj Britt Theorin har alltså en annan uppfattning än jag om läkemedelsindustrins syften och tror att den bara har sneda vinstintressen, och hon vill av den anledningen socialisera den. Jag tror faktiskt att läkemedelsindustrin också vill göra goda medikament. Jag vill emellertid tillägga att om man vill ha en ökad användning av generiska namn där det är lämpligt, så har jag självfallet inget emot det. Läkarnas utbildning i farmakologi bygger på generiska namn, och det finns mycket som talar för den metoden. En del läkare skulle föredra att skriva ut läkemedel med sådana namn och då är det, Maj Britt Theorin, fullt möjligt för dem att göra det. Det enda de dessutom måste ange är tillverkarens namn — och detta kan de ta reda på i katalogerna.
Herr talman! Det låter, fru Ahrland, intressant att läkarna skriver ut bara efter behov. Jag misstänker inte heller Sveriges läkarkår för att vara marknadsförare för svensk läkemedelsindustri. Men jag har så mycket erfarenhet från min tid inom sjukvården att jag vet hur marknadsföringen går till från läkemedelsindustrins sida. Låt mig ge ett enda litet exempel. På en konferens där man diskuterade marknadsföringen av läkemedel kom en läkare som deltog i debatten in med en sopsäck och hällde ut dess innehåll på ett bord och sade: ”Detta har man under ett år försett mig med från läkemedelsindustrins sida.” Det kallas för kommersiell marknadsföring. Det ligger i läkemedelsindustrins intressen — legitima eller ej — att sälja så mycket läkemedel som möjligt. Det gör man bl.a. med hjälp av fantasinamn. Tar man bort fantasinamnen och visar upp att mängder av läkemedel är likvärdiga så minskar intresset för att köpa olika läkemedel, eftersom de har i princip samma effekt. Därmed skulle det kommersiella intresset inte kunna tillgodoses. Även om man har olika åsikter om socialisering så kan man inte blunda för verkligheten, fru Ahrland. Det är kommersiella intressen som styr läkemedelsindustrin. Men det bör vara i statsrådets och mitt intresse att bevaka patienternas behov av bra läkemedel, så att de inte skall tvingas bli utsatta för sådana risker som förväxling av fantasinamn kan leda till.
Herr talman! Läkemedelsindustrin skulle över huvud taget inte kunna existera, om inte Maj Britt Theorin, jag, talmannen och de flesta andra här i landet då och då blev sjuka och behövde medicin. Det är trots allt främst Nr 144 behovet av medicin som är läkemedelsindustrins styrmedel. Men, herr talman, låt mig få ställa en enda fråga till Maj Britt Theorin: Vilket år hölls den konferens då läkaren öste ut medikamenter?
Herr talman! Om jag minns rätt hölls den 1977. Jag tror inte att förändringen har varit så rasande radikal sedan dess.
Herr talman! Min fråga var föranledd av att det under de allra senaste åren har förts en fullt befogad debatt om det utösande av medikamenter vilket Maj Britt Theorin tog upp. Den debatten har såvitt jag vet faktiskt också haft en verkan. Man fortsätter inte på samma sätt som förut med detta.